Herr talman! I den mån företrädare för de borgerliga partierna och ekonomer ute i landet har sagt att man till en del skall låna upp pengar i utlandet har detta gällt finansieringen av det grundläggande underskott som uppstod i samband med att oljeprishöjningarna genomfördes. Men jag tror inte att någon från det hållet har argumenterat för en politik som innebär att vi får vad som långtidsutredningen kallar en grundläggande obalans i våra betalningar till omvärlden och som leder till ett upplåningsbehov i år på kanske 5-6 miljarder mera än vad man annars skulle ha behövt låna. Det finns ingen, åtminstone inte inom moderata samlingspartiet, som har yrkat på att man skulle driva en sådan politik, som i efterhand skulle betalas med någon sorts upplåning utomlands. Jag vidhåller det jag sade om det försämrade konkurrensläget, som har skapat den rådande situationen och upplåningsbehovet, och om att skooch textilindustrin kan vara ett exempel på att ökade svårigheter har uppstått. I den av handelsministern framlagda propositionen om skooch textilindustrin sägs det klart att nedgången för den exporterande delen av dessa näringar är mycket kraftig, långt större än vad som betingas enbart av den dåliga konjunkturen utomlands. På samma sätt förhåller det sig med importen. Man har på grund av de höga kostnaderna här hemma svårigheter att klara konkurrensen med denna. Jag erkänner att dessa näringar har mera strukturella problem, men ovanpå dessa problem kommer det som jag har pekat på och som faktiskt är riktigt. Herr finansministern anlägger i sitt anförande ett mycket glättat perspektiv. Mot bakgrund av den senaste månadens statistik för utlåningen, bilförsäljningen och försäljningen inom varuhusen ville han ge en känsla av att det egentligen inte fanns så mycket att oroa sig över. Men det är ett begränsat perspektiv med tanke på att det ändå gjorts solidare försök att se längre in i framtiden — av långtidsutredningen på nytt men även av Landsorganisationen i dess höstrapport — som visar en stor oro över utvecklingen och pekar på att åtgärder behövs. Jag fann i finansministerns anförande inte mycket av förslag till vad som verkligen skall göras utan endast ett förkastande av idén att man med bredare överläggningar skulle kunna skapa större förståelse för att det fordras nya ekonomisk-politiska insatser.

Herr talman! Några ord med anledning av finansministerns uttalanden beträffande mina inlägg. Jag trodde inte att vi skulle behandla så allvarliga ting som de som det nu gäller genom att tillgripa tal om okunnighet. Jag är nog inte, herr Sträng, någon riktigt så okunnig duvunge när det gäller avtalsrörelser och avtalsförhandlingar, eftersom jag inom flera företag speciellt har ägnat mig åt sådant arbete under flera årtionden. Jag vet att det i sådana sammanhang kan komma fram synpunkter, som visserligen slungas ut såsom sanna men som i alla fall är felaktiga. Och om herr Gunnar Sträng tillvitar mig en okunnighet, som inte ens gudarna kan rå på, är det kanske inte förmätet av mig att peka på en överdådig tvärsäkerhet hos Gunnar Sträng, som vi på vårt håll inte har anledning att sätta tilltro till. När det gäller beskrivningen av anmärkningarna mot upptagandet av lån i utlandet bortser herr Sträng helt och hållet från anmärkningarna att ni försummade att ta utlandslånen i statens regi när det var billigt att ta dem, nämligen under det första halva året. Detta säger herr Sträng ingenting om. Samma är förhållandet när det har sagts ifrån att flera lån i utlandet inte borde upptagas vid en tidpunkt då det ansågs vara felaktigt att fortsätta att låna. Därför är det en oriktig beskrivning som herr Sträng här lämnar när han säger sig oreserverat ha rätt i allting medan oppositionen har fel i allting. Jag är angelägen om att de frågor det här gäller nu verkligen skall kunna tas på allvar. Om herr Sträng är nöjd med löneutvecklingen inom den statliga sektorn — därför att ni där kan höja priserna hur mycket som helst, vilket t.ex. postportoökningar, ökningar av priser på järnvägsbiljetter och allt möjligt annat visar — är jag i stället allvarligt oroad å den svenska allmänhetens vägnar på grund av prisstegringarna och de ökade kostnaderna. Jag kan också betyga att det blir en alltmer utbredd uppfattning bland de svenska invånarna — även bland medlemmar i fackliga organisationer — att deras ombudsmän och företrädare driver ett spel som egentligen är alldeles förkastligt, eftersom därigenom en inflation pressas fram som ingen har nytta av. Man får visserligen räkna inkomsterna i högre penningsummor, men sedan måste man också betala utgifterna med högre belopp. Jag hoppas att herr Sträng verkligen beaktar uppmaningen från finansutskottet att använda ett forum för samråd för att på den vägen tillsammans med alla parter komma till insikt om lägets allvar. Jag tror att man helt och hållet felbedömer situationen, om man talar om en överläggning och en politisk överenskommelse; det är i stället fråga om ett forum för samråd, som skall organiseras så långt i förväg att man noga kan förbereda besluten genom att höra olika instanser. Säger man att man skall gå till en överläggning, som kan spricka på ett par, tre dagar, har man inte tagit dessa synpunkter på allvar, och då har man inte heller förstått vilken betydelse vi på vår sida har lagt in i begreppet forum för samråd.

Herr talman! Min gamla segelbåt, som snart fyller 40 år, blir lika stolt varje gång hon omnämns i den offentliga debatten. På hennes vägnar ber jag att få tacka herr finansministern i dag. : Nu var det inte min mening att ta upp någon diskussion om träbåtar kontra plastbåtar — ett ämne som man i båtägarkretsar kan diskutera både dag och natt — och inte heller var mitt syfte att föra diskussionen på det personliga planet. Vi har väl alla något överflödigt som vi skulle kunna undvara — vi kunde exempelvis börja med att ta av oss slipsarna, och sedan kunde vi ju fortsätta en bit till. Skall vi diskutera på det personliga planet, borde vi kanske klä oss i säck och aska, innan vi skulle ha rätt att framträda.

Konsumenterna befinner sig i en mycket svår situation, och storföretagen har ett oerhört övertag. De planerar själva marknaden, medan vi konsumenter i många stycken är tvungna att handla på deras villkor. Vad frågan gäller är ju det val som alltid måste göras i samhället mellan användningen av olika resurser. Man kan illustrera detta val på en rad områden. Jag hittade exempelvis en notis om hur mycket ett Viggenplan kostar, nämligen 23 milj.kr. För den kostnaden kan vi bygga daghemsplatser för I 150 barn under ett år, nybygga 6 km motorväg eller finansiera 11,5 miljoner skolfrukostar. Exemplen kan tas från många områden av samhällslivet. Det är detta val som ständigt måste göras. Och vi menar, som vi har sagt i motionen, att det ”krävs offensiva statliga insatser för industriutbyggnad och för en förbättrad social service. Det krävs en kraftig utbyggnad av barnstugeverksamheten. Det krävs förbättrade och billigare kollektiva kommunikationsmedel. Det krävs en förkortad arbetstid, 7 timmars arbetsdag bör genomföras under 1976. Det behövs kraftiga förbättringar på miljöområdet såväl inom arbetsmiljön som inom den s.k. yttre miljön.” Allt detta måste det beredas plats för. Vi måste föra kampen för dessa kollektiva, gemensamma krav mot dem som vill använda samhällets resurser för en sådan produktion som ger dem de stora profiterna, men inte tillfredsställer människornas behov.
Herr talman! Lika föredömligt kortfattad som föregående talare har varit skall jag försöka vara.

Jag har ju fått en enorm massa kritik just för den tankegången, som var och en kan erinra sig, när jag har sagt som så, att vill man bjuda över är det också rimligt att man anvisar pengarna. Det har man tidigare nonchalerat. Om jag nu får ta utskottsbetänkandet som en klar vändning från oppositionens sida, är ingen mer tacksam än jag. Herr Åsling kan vara livligt övertygad om att jag i fortsättningen nogsamt skall bevaka att man följer upp sin storartade deklaration, som jag mycket välkomnar. Sedan har vi frågan om de 400 000 jobben. Långtidsutredningen har redovisat en variation mellan 120 000 och 150 000 nya arbeten på premisser som jag tycker är plausibla. Utgångspunkten måste nämligen vara vad den svenska folkstammen har att ge under den här tiden, under förutsättning av att vi har samma takt i inmarschen från kvinnorna på arbetsmarknaden som vi haft under den senare femårsperioden. Längre tror jag inte man skall sträcka sig, för ju flera kvinnor som marscherat in på arbetsmarknaden, desto färre blir ju kvar för den fortsatta inmarschen. Det är naturligen på det sättet att de kvinnor som ligger närmast till för att lämna sin husoch hemmiljö och gå in på arbetsmarknaden gör det först, medan de som sitter hårdare fast i den dröjer längre. Här har ändå långtidsutredningen räknat med att inmarschen skall fortsätta, och utredningen hamnar då på väsentligt annorlunda, lägre siffror än centerpartiet. Men jag tror, som jag tillät mig säga, att det är andra bevekelsegrunder som ligger under den här fixeringen hos centerpartiet.

Herr Löfgren blev indignerad och tittade ilsket på mig när han talade om de höga statstjänarlönerna, som har ställt till sådant elände för de privata företagarna. Så är det naturligtvis inte. Någon måste ju börja göra upp när alla satt och väntade på alla. Stat och kommun var ense om en uppgörelse som vi ansåg vara rimlig och resonlig. Vad som sedermera hände var att de privata företagarna gjorde upp på ett högre plan. Jag har förtvivlat svårt för att hålla med herr Löfgren när han pekar på staten som något slags ledare för den lönerörelse som han anser ha gått ur spår och hamnat alldeles för högt. När jag sedan tror att herr Löfgren är i viss mån okunnig — och jag vidhåller detta — gäller det hans andra franka förklaring. Han säger att medlemmarna i fackföreningarna har en helt annan uppfattning än sina fackliga företrädare — medlemmarna är nöjda med mycket lägre lön och beskedligare uppgörelser. Men det är den där ombudsmannakamarillan, menar herr Löfgren, som tvingar fram den utveckling som han ogillar. Jag har inte den känslan. De centrala uppgörelser som träffas ligger inte högre än de lokala. I de lokala uppgörelserna kommer just arbetsplatsens intressen på ett alldeles särskilt sätt i förgrunden. Skulle det vara så illa som herr Löfgren gör gällande, att man har en distans mellan medlemmar och funktionärer, så korrigeras det på nästa förbundskongress —- det kan ju herr Löfgren trösta sig med. Nu har han fel på den punkten, så det blir inte förändringar i någon större utsträckning — det är jag rätt säker på. Slutligen vill jag säga till herr Hermansson att personligen har jag aldrig tidigare i någon ekonomisk debatt talat om herr Hermanssons segelbåt. Det var således premiär för mig här i dag. Men det slog så väl ut att jag fick ett offentligt tack från herr Hermansson i talarstolen, och det har han aldrig tidigare kostat på sig i debatterna oss emellan. Jag är glad över att jag med det där inlägget slog an hjärtesträngar hos herr Hermansson så att han verkligen gick ifrån vanorna och gav ett offentligt tack till finansministern.

Herr talman! Den här debatten, som ett tag föreföll litet avslagen, håller nu faktiskt på att bli ganska intressant. Finansministern ifrågasätter inte längre siffran 380 000-400 000 i fråga om nya jobb — och jag håller honom räkning för detta — mot bakgrund av kravet på regional utjämning. Han har i stället övergått till argumentet att det utifrån ”plausibla premisser” inte finns möjligheter att erbjuda mer än 130 000 å 150 000 nya jobb i det perspektiv som vi här talar om. Det är helt enkelt så att regeringen har en låg ambitionsnivå. Man vill inte sträcka sig längre i den politiska målsättningen. Jag måste säga, herr talman, att det är rätt avslöjande. Det är alltså tillfredsställande enligt det socialdemokratiska partiet, att kvinnor och män i stora regioner av vårt land med glesbygd inte kan erbjudas samma möjligheter till jobb som kvinnor och män i andra regioner av vårt land. Det är ju det frågan gäller. Hur skall man i framtiden från det socialdemokratiska partiet kunna tala om allas rätt till arbete, när man i ett perspektiv som sträcker sig in i 1980-talet har en så låg ambitionsnivå när det gäller sysselsättningen? Tänker herr finansministern i nästa finansplan utmönstra den övergripande målsättning i den ekonomiska politiken som heter regional balans? Mot bakgrund av denna diskussion blir det mycket intressant att ta del av finansplanen för 1976.

Herr talman! Herr Sträng var utomordentligt belåten över att man i utskottet gjort det uttalandet, att offentliga utgiftsökningar i den mån de förekommer skall föranleda motsvarande inkomstskärpningar. Ja, för vår del tycker vi att detta är rimligt och riktigt — vi har alltid strävat efter att det inte skall vara någon skevhet i de offentliga finanserna. Jag vill bara påpeka att det naturligtvis finns andra möjligheter hela tiden än skärpning av skatter för att åstadkomma denna balans. Vi har t.ex. möjlighet till besparingar i offentliga utgifter på olika områden, vilket är ett viktigt alternativ som vi inte skall glömma bort. Och sedan undrar jag, inför denna nya princip som finansministern nu fäster så stort avseende vid: När t.ex. NJA behöver drifttillskott för att täcka förluster, kommer finansministern då att lägga fram en proposition om höjning av löneskatt eller någonting liknande för att täcka detta? I morgon, när socialdemokraterna här skall rösta igenom 40 miljoner som statens utvecklingsbolag behöver för att täcka förluster, varifrån kommer då pengarna? Har herr Svanberg i näringsutskottet föreslagit att det skall vara en motsvarande skatteskärpning? När det skall läggas fram förslag här så småningom om både den ena och andra miljarden för att köra i gång med Stålverk 80, skall det då bli en arbetsgivaravgift på en eller annan procent för att betala detta? Finansministern sade att han mycket noga skall följa hur borgerligheten uppträder på det här området. Nåväl — vi skall följa hur finansministern gör också, för i själva verket är det så att ni framför totalfinansieringskravet när det passar. Men då t.ex. bostadspolitiken förra året hade kommit i stora svårigheter, så att man fick lov att återinföra det finansieringssystem som förkastats år 1967 och det kostade 800 miljoner att genomföra förändringen, var det inte tal om någon totalfinansiering längre, utan då skulle det gå på sitt eget sätt. När det gäller den utländska upplåningen, så är vi alla överens om att det är ett utomordentligt allvarligt problem. Finansministern sade —- och det var bra — att här gäller det att iaktta stor försiktighet. Men det är ju då konstigt att man ändå i år har drivit en ekonomisk politik som lett till denna fundamentala obalans och medfört ett upplåningsbehov långt utöver det som skulle följa av oljeprishöjningar och konjunkturella svårigheter vad gäller vår export. Den här obalansen är så stor att långtidsutredningen kallt räknar med att den skuld som vi ådragit oss inte skall kunna vara avvecklad förrän långt in på 1980-talet. Målet är ju bara att vi fram till 1980 skall kunna skapa balans i bytesbalansen. Men om man har underskott hela tiden fram till 1980 i bytesbalansen, så innebär det att varje år fram till dess skall vi hålla på att lägga ytterligare miljarder till vår utlandsskuld. Hur stor den då kommer att vara 1980 kan ju var och en tänka sig. Sedan skall vi under 1980-talet köra i gång och försöka återbetala detta. Det är inte, som det har stått i en del tidningar, så att långtidsutredningen räknar med att vi på något sätt skall ha gjort oss av med den här skulden fram till 1980. Jag anser att det är utomordentligt allvarligt att man inte förra året eller tidigare i stabiliseringspolitiken tog det grepp som vi i finansutskottet, inkl. socialdemokraterna, nu har enats om för att verkligen få till stånd en rimligare utveckling på det ekonomiska området. Om någonting verkligen är kännetecknande för detta utskottsbetänkande och det sammanhållande i den enighet som man här har talat om, så är det just detta konstaterande att den hittills förda ekonomiska politiken inte har varit rimlig som stabiliseringsgrund utan att det fordras nya metoder. I sitt första anförande talade finansministern om industriinvesteringarnas betydelse, och han sade att de hade utvecklats relativt väl. Men då skall vi vara medvetna om att det i år har gjorts ständiga nedjusteringar av bedömningarna rörande hur industriinvesteringarna kommer att utvecklas. I januari sade finansministern att ökningen troligen skulle bli 10 94, i den reviderade finansplanen i maj hade det procenttalet sjunkit, i konjunkturinstitutets bedömning i höstas talade man om en ökning på 7,5 96, och nu är man nere vid den bedömningen att det bara skulle bli 4 96 ökning av industriinvesteringarna — och därav faller hela ökningen på byggnadssidan, det blir ingen ökning på maskinsidan. Detta med investeringarna är väl ingenting som alla hetsar upp sig över och anser vara så betydelsefullt, men de som håller på med den ekonomiska politiken och skall bedöma vad som måste göras tar naturligtvis stort intryck av den nedgång i ökningen som redovisas och vad den innebär för det grundläggande problemet, nämligen att skapa balans i de yttre betalningarna. Jag upprepar vad jag sade i mitt första inlägg, att om vi inte skaffar oss manöverutrymme på valutasidan, då hjälper det inte med aldrig så många fromma uttalanden om att hålla sysselsättningen i centrum. Att man inte fäster tillräcklig uppmärksamhet vid det är just det allvarliga. För att få en bättre stabilitet fordras, som vi har sagt i utskottet, att man funderar igenom skattesystemets roll i inflationssammanhang. Finansministern säger här att det inte är någon nyhet att vi skall fundera igenom skattesystemets roll där, och det är möjligt att det är klädsamt att nu anlägga det betraktelsesättet att ni inom socialdemokratin ofta har tänkt så. Men jag undrar om det verkligen är en riktig beskrivning. Ni har väl i stället alltid förnekat att det skulle finnas någonting som kan betraktas som skattesystemets roll i inflationssammanhang. När vi övergav Haga-överläggningarna var det just därför att vi tyckte att det var alldeles klart att den skattepolitik som utformades där inte skulle komma att bidra till den ekonomiska stabiliteten, och det har den inte heller gjort. När jag hört vad som sagts i utskottet hoppades jag att herr Ekström hade tänkt om och att han nu hade en annan uppfattning om skattesystemets roll i inflationssammanhang; annars finns det ju ingen anledning tro att de förnyade ansträngningarna för att skapa ekonomisk stabilitet verkligen kommer att bli framgångsrika.

Herr talman! Herr Sträng är verkligen duktig när det gäller att uppträda tvärsäkert och göra påståenden. Han säger fortfarande att jag har fel. Ja, det må vara hänt att herr Sträng har den uppfattningen. Men jag har aldrig sagt att de människor som har anledning att anmärka är nöjda. De är sannerligen inte nöjda, utan de är i högsta grad missbelåtna med herr Strängs inflation och herr Strängs sätt att via skatterna ta en så betydande del av löneökningarna att så litet blir kvar att de finner det meningslöst att fortsätta med den ordning som man hittills haft vid förhandlingarna.

Jag trodde att meningen var att man skulle lyssna till rörelsen. Jag har en känsla av att rörelsen är de många människorna. Jag har många bevis för att de är bekymrade över utvecklingen den senaste tiden här i landet.
Herr talman! Jag vill närmast ge herr Åsling en replik. Kammaren håller mig säkert räkning för att jag inte lägger ut texten med anledning av herr Löfgrens senaste inlägg. Herr Åsling sade att han höll finansministern räkning för att han nu inte ifrågasätter de 400 000 nya jobben. Det är den typ av diskussion som ibland förs ute på valmöten som inte är av det allra bästa slaget. Jag tror inte att någon som lyssnade på mig kunde undgå att göra iakttagelsen att jag mycket starkt ifrågasatte möjligheterna att åstadkomma 400 000 nya jobb. Ytterligare 400 000 personer står över huvud taget inte till arbetsmarknadens förfogande, inte ens om man tar med de latent arbetssökande. Kan man sysselsätta 400 000 personer till måste man hämta dem från andra länder. Herr Åsling säger att vi skall ha samma sysselsättningstäthet ute i bygderna som i skall vi säga Stockholms stad. Ja, det kan man kosta på sig att säga. Men herr Åsling är tillräckligt realistisk för att veta att man inte kan omsätta detta i verklighet som något slags valprogram under en treårsperiod, och inte på en sexeller nioårsperiod heller. Stockholms stad har en hög sysselsättningsgrad för kvinnor på grund av det starka inslaget av administration, utbildning och andra tjänstemannauppgifter. Inte finns det praktiska möjligheter att åstadkomma detsamma i varje region av vårt land, inte ens om man gör regionerna relativt stora. Man må ha hur god vilja som helst — så fungerar inte verkligheten. Det är mycket mera realistiskt, herr Åsling, att säga sig att vi får vara mer än nöjda om vi i fortsättningen får samma sysselsättningsökning bland kvinnorna som vi haft den senaste tiden. Jag tror det blir svårigheter att mobilisera dem. När det gäller manfolken har det förekommit en sänkning av sysselsättningsaktiviteten, betingad bl.a. av sänkningen av pensionsåldersgränsen, som jag nämnde. Det finns också andra inslag i den bilden. Man måste stå på verklighetens grund när man diskuterar detta. Det gäller även herr Åsling, såvida han inte har några andra, speciella syften med sitt programmatiska uttalande. Herr Burenstam Linder ställde en fråga till mig som jag gärna skall svara på. Han frågade: Kommer herr finansministern att yrka på motsvarande skattehöjningar när man bygger ut Norrbottens Järnverk eller Stålverk 80? Jag räknar med att den utbyggnaden i allt väsentligt skall ske på samma premisser som all annan industriell utbyggnad. Den får. finansieras på den kapitalmarknad som står till förfogande för industriell expansion. Däremot menar jag att man får vara uppmärksam på att man inte bygger in en automatiskt ökad kostnadsutveckling i vad jag kallar de statliga driftutgifterna. Det påverkar hela reformverksamheten. Jag kommer i fortsättningen att vara mycket uppmärksam på hur oppositionen agerar när det gäller att följa upp den i och för sig glädjande deklaration som man gjort i betänkandet vid detta tillfälle. Någon av de senaste talarna — kanske var det också herr Burenstam Linder — försvarade det faktum att man tidigare rekommenderat en stark utlandsupplåning och kritiserat finansministern för att han var rätt återhållsam i det avseendet. Han motiverade det med att pengarna då var mycket billigare. Man skulle ha lånat dem då i stället för nu. Ja, när den aktiviteten var som mest högröstad, var pengarna dyrare än de är nu. Vi har under det senaste halvåret haft en påtaglig räntesäkning på den internationella marknaden.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att finansministern säger att de projekt som vi här har talat om skall finansieras som alla andra på den öppna kapitalmarknaden. När det gäller lånen var det faktiskt inte jag som framförde den synpunkt som finansministern tog upp. Vad som är mest bekymmersamt i fråga om upplåningen är emellertid att lånen inte har använts för att finansiera en investeringsökning. Samtidigt som vi på detta sätt lånat, har nämligen de totala investeringarna i landet minskat. Trots att finansministern i sitt ursprungliga inlägg gjorde ett stort nummer av att det var så förskräckligt viktigt att lånen gick till investeringar och inte till driftutgifter visar den realekonomiska samhällskalkylen att parallellt med den ökade upplåningen utomlands har de totala investeringarna i landet minskat.

Herr talman! Finansministern gjorde i sitt första inlägg ett försök till mytbildning i fråga om diskussionen om Sveriges upplåning utomlands, och jag tror att det är viktigt att han får klart för sig att han också i fortsättningen kommer att få mothugg om han försöker sprida den. Den svenska oljeräkningen blev på ca 12 månader ungefär 8 miljarder kronor dyrare än före oljekrisen. När man skulle sprida den minskning av våra tillgängliga resurser här hemma som den nya situationen krävde var det viktigt att i inledningsskedet ta upp lånen till gynnsammaste Nr 40 villkor och snabbt skapa ett tillräckligt investeringsutrymme både för kommunerna och för de enskilda företagen. I det läget vägrade finansministern att ställa upp och sköt endast de enskilda företagen framför = sig. Så småningom tillät man även vissa kommuner, där Göteborg var — Den ekonomiska pionjär, att ta upp sådana lån. Först sedan den upplåningsperioden var = politiken klar begagnade man den högre kreditvärdighet som svenska staten har haft och länge behållit på den internationella marknaden till att gå ut och ta upp lån av skilda karaktärer som indirekt ändå medförde en friare investering på den svenska marknaden. Det var en felbedömning att i det första läget inte utnyttja den högre kreditvärdighet som staten hade. Att det finns en sådan verklighet har finansministern på ett mycket förtjänstfullt sätt medverkat till att belysa i sitt arbete vid tillskapandet av den nya nordiska investeringsbanken. Där har finansministern på ett skickligt sätt bakom kulisserna verkat för att de nordiska länderna på toppen av de enskilda ländernas upplåningsprogram och ovanför dessa skall med utnyttjande av dessa länders samlade högre kreditvärdighet kunna ta upp lån på gynnsammare villkor, mot bättre förräntning och bättre amorteringsvillkor. Vi hade alltså kunnat sköta denna väldiga statliga upplåning skickligare, och det är detta som kritiken gäller. Beträffande frågan om att utsträcka upplåningen i framtiden råder enighet om att man måste vara mycket försiktig och att den nordiska investeringsbanken i det nu uppkomna läget är ett bra argument. Det hör bara till bilden att den skulle socialdemokraterna i Norden aldrig ensamma kunnat genomföra. De kastade fram förslaget utan att ha undersökt möjligheterna, trots att de vid det här laget bara har 25 av 78 mandat i Nordiska rådet. Det var mittenpartierna som i praktiken svarade för att detta projekt kunde genomföras. Jag vill som sagt gärna ge finansminister Sträng en komplimang för det förarbete som han gjorde, men det är inte hans förtjänst att förslaget nu kan föras fram till de nordiska parlamenten för ratifikation med en så pass bred och stark ställning som det har. Detta, herr talman, bör någon gång bli sagt i kammaren så att finansministern inte i fortsättningen kan ge en felaktig bild av hur diskussionen om den svenska utlandsupplåningen har förts.
Herr talman! Diskussionen om sysselsättningen i framtiden kräver att man fullföljer debatten om de 400 000 nya jobben. Man skall ha klart för sig — vilket finansministern nu så småningom erkänt — att det finns en potentiell arbetskraft till ett antal av 380 000-400 000 personer. De vill ha ett arbete, och de har rätt att kräva ett arbete enligt den övergripande målsättning som vi har. Vi kan från debatten utmönstra talet om immigration som finansministern var inne på tidigare. 67 Min fråga är huruvida man över huvud taget kan hävda principen om regional balans och ge den reell innebörd om man inte också är beredd att erbjuda arbete för de människor ute i regionerna som vill ha arbete även om de inte står i dagens arbetslöshetsköer. Finansministern säger att resurserna är knappa och inte kan mobiliseras för detta ändamål. Men det beror också på den politiska viljan. Där bör diskussionen kring långtidsutredningen ta vid för att prioritera de resurser som skall användas för att utveckla näringslivet och den offentliga sektorn på så sätt att även det nödvändiga underlaget för sysselsättningen skapas. Det finns en motsättning i finansministerns argumentering. Vi skall prioritera näringslivet och aktivera exportansträngningarna, säger han. Men det ger ju arbete, ja, är en nödvändighet med hänsyn till bytesbalansen. Varför har då socialdemokratin en så låg ambitionsnivå?
Herr talman! Jag fortsätter gärna debatten med herr Åsling ett litet ögonblick till. Det görs f. n. en arbetskraftsundersökning varje månad, och det material som ligger till grund för den undersökningen är inte lokaliserat till storstäder eller tätortsområden — där kvinnosysselsättningen är hög — utan det är jämnt fördelat regionvis över hela landet. Där får vi reda på hur många som är arbetslösa, och det antalet ligger någonstans mellan 60 000 och 70 000 personer f.n. I den räkning som görs vid arbetsförmedlingarna ligger antalet arbetslösa på ungefär hälften av den siffran. I arbetskraftsundersökningen tas folk som inte är fackligt organiserade med, och den är ganska representativ. Där tas också med alla som är s.k. latent arbetslösa — sådana som förklarat sig vilja ha ett arbete. Därutöver finns det sådana som inte vill ha något arbete och inte anser sig stå till arbetsmarknadens förfogande av skäl som jag inte känner till. Att använda en plan för sysselsättning som inbegriper flera än dem som vill ha ett arbete menar jag är en överambition. De s.k. latent arbetslösa — eller potentiellt arbetslösa, för att använda herr Åslings uttryck —- som vill ha ett arbete är mellan 50 000 och 70 000 personer enligt denna grundliga arbetskraftsundersökning som görs månatligen. Om det antalet läggs till antalet arbetslösa är vi uppe i det tal långtidsutredningen anger, och vi har följaktligen så långt det är möjligt vetenskapligt och statistiskt bevisat hur stor arbetskraft inom den egna folkstammen vi har att röra oss med i framtiden. Och det är helt andra tal än i herr Åslings rent teoretiska diskussion. Jag svarade herr Burenstam Linder på en fråga som herr Löfgren ställde. Jag utgick ifrån att herr Löfgren var närvarande så att han kunde tillgodogöra sig svaret. Till herr Burenstam Linder vill jag ytterligare säga, när han talar om investeringarna, att vi stimulerar investeringsutvecklingen så gott vi kan. Den har varit ganska bra, t.o.m. mycket bra, i vårt land i jämförelse med omvärlden. Självfallet spelar den utveckling vi har haft med en nedåtgående efterfrågan sin roll för investeringsam bitionerna och investeringsplanerna. Om nu herr Burenstam Linder menar att den svenska företagsverksamheten, därest man hade en riktig finansminister, skulle investera i precis samma takt oavsett om den producerar på lager eller producerar för direkt leverans, går han för långt i sina anspråk på finansministern — finansministern må sedan vara av vilken politisk färg som helst. Sådana här omständigheter spelar en roll för investeringsaktiviteten. Vi har hållit vår investeringsaktivitet hög. Internationellt är den mycket hög. Jag talar nu om den privata sektorn, men jag kan även tala om den offentliga sektorn. När efterfrågan kommer igen ökas aktiviteten på nytt. Herr Burenstam Linder citerade vissa prognossiffror från den senaste konjunkturrapporten. Jag är inte beredd att svära på den, eftersom jag erfarenhetsmässigt alltid är väldigt reserverad när ekonomerna spår om framtiden. Jag är tillräckligt erfaren för att veta att verkligheten inte följer prognoserna. Jag är underrättad om att förändringarna i konjunkturinstitutets rapport är en följd av en allmän fundering av konjunkturinstitutet. Ändringarna har inte sitt underlag i några förändrade investeringsplaner ute bland företagen. Herr Heléns inlägg uppfattade jag inte som någonting annat än en verifikation av den uppfattning som jag deklarerade i mitt första anförande, nämligen att det är klokt att vara återhållsam när det gäller utlandsupplåningen för den offentliga sektorn, eftersom de pengarna har en benägenhet att gå in och täcka driftutgifterna. I den mån de täcker kapitalutgifterna har de samma permanens som om det skulle vara fråga om driftutgifter. Som jag sade i mitt första inlägg är det annorlunda om det ligger en företagskalkyl i botten. Då är riskerna för utlandsupplåningen betydligt mindre. Jag driver den linjen. Jag vet att herr Helén ogillar den, och där har vi skilda uppfattningar.
Herr talman! Herr Sträng säger att företagen inte investerar därför att de har svårt att sälja. Men försäljningssvårigheterna har ju i hög grad uppstått genom att den ekonomiska politiken drivits så att Sverige har fått ett försämrat konkurrensläge och svårare att göra sig gällande på utlandsmarknaderna. Om man inte fört en sådan ekonomisk politik, hade det i dag — enligt vad finansministern just har sagt — uppenbarligen funnits större lust att investera. Sedan, herr finansminister, skall man förvisso vara skeptisk inför olika prognoser. Jag har fått den uppfattningen förstärkt efter att under de senare åren ha läst finansministerns prognoser.

På den punkten har vi inte olika mening, hoppas jag. Jag tror inte att finansministern skulle bli glad om en sådan investeringsbank lånade upp internationellt kapital för lättsinniga investeringar. På samma sätt hade det varit möjligt att stärka den svenska kreditmarknaden under det första halvårets knapphetsperiod efter oljekrisen. Det är alltså inte frågan om att det skulle ha skett någon statlig upplåning i syfte huvudsakligen att underlätta höjda kommunala eller statliga driftsutgifter, utan det var frågan om att stärka den svenska kapitalmarknaden så att de rätta investeringarna kunde ha gjorts i tid eller i varje fall underlättats och tidigarelagts. Det skulle ha kommit oss alla till glädje i en situation då arbetslösheten under en kommande vinter är en realitet för många. Nu kan finansministern säga att det här är en diskussion om påvens skägg nu i efterhand. Jag har bara velat stämma i bäcken för att herr Sträng inte skall låta det här rinna ut till en stor fabulös flod i framtiden, när jag inte längre har någon möjlighet att stå här och sätta stopp.

Jag tror inte att någon av dem som avlyssnar den här debatten är beredd att skriva under på det konstaterandet från herr Burenstam Linders sida. Det vore litet genant för kammarens ledamöter om jag utvecklade texten längre i det här avseendet. När det gäller den nordiska banken fick jag ett erkännande som jag gärna vill dela med mig av till många skickliga medarbetare, som kanske t. 0. m. gjort större insatser än finansministern för bankens tillkomst. På finansministern har närmast kommit den beslutande funktionen, och eftersom det var en bra sak var det inte så svårt att besluta i det här fallet. Den nordiska investeringsbanken skall i allt väsentligt vara till för att bygga ut näringslivet i de nordiska länderna. Från den utgångspunkten finns det väl inga delade meningar om att man skall skaffa pengar. Herr Helén sade i sitt senaste inlägg att när han uppmanade finansministern att låna skulle finansministern ha lättat på den svenska kapitalmarknaden, så att de svenska industrierna hade fått entrébiljett dit. Det negativa i en sådan operation hade varit att staten då till en början dragit på sig stora låneskulder och förmodligen även i dag haft ännu större skulder än vad som nu är fallet. De privata företagen hade ju tillgång till den internationella lånemarknaden, visserligen med ett par procents högre ränta vilket gjorde att de var väldigt angelägna om att komma in på den svenska kapitalmarknaden. Men det fanns inget förbud för dem att finansiera de investeringar som de vid de här tillfällena var intresserade av. Tvärtom, vi försökte hjälpa dem med detta genom att hänvisa dem bl.a. till möjligheterna att finansiera sig utomlands.
Herr talman! Nu kom äntligen det viktiga medgivandet att de lån som svensk företagsamhet tog upp på den internationella marknaden under första halvåret efter oljekrisen fick lov att tas till ett högre pris än vad svenska staten hade behövt göra. Men observera: dessa lån kunde endast tas av mycket stora, internationellt kända och därför kreditvärdiga företag. Hela den breda sektorn av mindre och medelstora företag hade inga möjligheter att i det läget låna pengar utomlands. Det betydde att vi av företag som normalt vänder sig till Exportkredit och Industrikredit fick en lång otillfredsställd kö som inte kunde göra de investeringar som var önskvärda och nödvändiga. Men jag är glad över de reträtter som finansministern har gjort. Jag skall inte fortsätta den här diskussionen. Finansministern skall i fortsättningen inte behöva höra min röst mera. Jag tror ändå att det är värdefullt att inse att det är angeläget att den statliga upplåningen hela tiden behandlas som ett alternativ till den upplåning som i vissa speciella lägen inte bara stora industriföretag och kommuner kan göra utan som man även måste försöka skapa nya möjligheter till. Där kommer den nordiska investeringsbanken indirekt att ge ett motsvarande tillskott, något som man kunde ha gjort genom en mer aktiv upplåningspolitik i inledningsskedet.

Herr talman! Jag skulle inte ha återkommit till diskussionen om vad som har framkallat de nedjusteringar som har gjorts i olika investeringsplaner om det inte var för att det är en oerhört central fråga för den ekonomisk-politiska situation som vi befinner oss i och för den bakgrund mot vilken överläggningar så småningom skall äga rum om den ekonomiska politiken.

Vi har förlorat marknadsandelar på våra viktigaste exportmarknader, säger konjunkturinstitutet, och det beror på att kostnadsstegringarna i Sverige har gått så snabbt i förhållande till andra länder. Finansministern måste ju ha läst konjunkturinstitutets redogörelse i det stycket. Att kostnaderna har stigit så mycket beror på att man inför förra avtalsrörelsen lade en så dålig stabiliseringspolitisk grund att nu t.o.m. socialdemokraterna i finansutskottet skriver under på att det måste tas bättre initiativ nästa omgång. I långtidsutredningen talar man om att det finns en grundläggande obalans. Med det menar man på nytt att kostnaderna har stigit så snabbt i vårt land i förhållande till andra länder att våra svårigheter på utrikeshandelssidan har blivit mycket kraftigare än vad bara själva konjunkturnedgången utomlands innebär. Även det måste ju finansministern vara medveten om. Därför blev jag förvånad över att hans älskvärdhet i fråga om mitt goda förstånd utbyttes mot elakheten att jag missbrukade det. Vad jag gör är ju bara att återge långtidsutredningens och konjunkturinstitutets bedömningar. Om finansministern vill slå upp s. 43 i den lilla skrift som den herre som just viskar i finansministerns öra har skrivit, så finner han att det står att enligt de beräkningar som utförts skulle ca 5 miljarder kronor av det totala underskottet på 8 å 9 miljarder kronor vara hänförbart till en mera grundläggande obalans. Återstoden skulle tillskrivas den konjunkturella situationen. Mer än hälften av dessa svårigheter kan såvitt jag förstår hänföras till att den ekonomiska politiken det senaste året har varit misslyckad.
Herr talman! Av flera skäl är jag uppriktigt ledsen över att det är sista gången som jag får tillfälle att diskutera med herr Helén här i kammaren. Dels tycker jag det är roligt att diskutera med honom, dels tycker jag att jag har en hel del ogjort när det gäller att ge honom informationer i dessa frågor. Men jag hoppas det kan uppenbara sig andra tillfällen utanför detta hus att diskutera med honom. Någon egentlig skillnad på kapitalkostnaderna, om staten går ut och lånar eller om de erkänt stabila företagen, som i långa stycken är multinationella, går ut och lånar, föreligger inte. Så var det inte tidigare heller. Vi fick betala vår ränta, vi också, såväl som LM och Volvo och vilka det nu var som lånade. Men det var en skillnad i ränteläget mellan det man lånade utomlands och det man kunde låna på den svenska kapitalmarknaden. Sedermera har vi anpassat kapitalmarknadens ränteläge i vårt land, så att skillnaden nu är mindre. Men intresset hos de enskilda företagen gick ju så klart dithän att de ville låna på den svenska kapitalmarknaden, där räntan var lägre. Man sade: Då kan Sträng ge sig ut och ta lån utomlands, där räntan är högre. I och för sig är jag inte överraskad över den reaktionen. Var och en är sig själv närmast. Man får inte begära att den enskilde företagaren skall se på samhället som lånare på samma sätt som han ser på sig själv som lånare. Det var detta som jag inte utan vidare ville vara med om, och jag menar att jag har försvar för min ståndpunkt däruti att det hade varit olyckligare om den offentliga sektorn hade legat med en förhållandevis större upplåning utomlands i dag och den privata sektorn med en förhållandevis mindre upplåning. Jag tror att bakgrunden, som jag har beskrivit i ett par omgångar här, talar för att det är lättare att uppfylla skyldigheten att betala ränta och amorteringar om de ligger på en investering som ändå bygger ut produktionen och ger avkastning och vinst och betalar sina kapitalkostnader. Det har man inte garanti för när det är offentliga lånare. Till herr Burenstam Linder tvingas jag faktiskt att återkomma. Han har föresatt sig att göra vår diskussion till en konditionsfråga. Min egen kondition är ganska bra, även om jag är litet äldre än herr Burenstam Linder. De försäljningssvårigheter som den svenska industrin har mött på utlandsmarknaden har ju varit för handen överallt i världen, även i de nationer som har sluppit att ha Sträng eller någon liknande oduglig finansminister. Situationen har helt enkelt varit den att har man malm att sälja och en efterfrågan som är dålig, är det inte fråga om att gruvarbetarnas löner i Kiruna slår ut LKAB från marknaden i förhållande till andra försäljare. Har man massa och papper att sälja, men lagren råkar vara fulla hos köparna, är det inte massaarbetarnas och pappersarbetarnas löner eller en dålig ekonomisk politik som gör att man nu på tillverkningssidan bygger upp lagren. Det gör man i Canada, det gör man i Finland, det gör man i Sverige, därför att konsumenterna av varan har det så ställt att. de konsumerar sina tidigare större lager, och när de nåt botten kommer väl efterfrågan tillbaka. Det är helt orimligt att föra debatten så fyrkantigt som herr Burenstam Linder gör. Jag har som sagt vissa hämningar i fråga om att fortsätta med pedagogiken. Den får ju inte bli hur enkel som helst, framför allt inte i denna församling. Våra exportandelar, internationellt sett, är något som kan gå av och till beroende på var den svenska exporten har sin tyngd förlagd och vilka varuområden det rör sig om. Sverige ökade sina internationella exportandelar under 1973 och 1974 därför att det var speciellt våra produkter som då hade en god internationell marknad. Jag känner inte till det själv, men jag vet att konjunkturinstitutet lär ha kommit fram till att Sverige har tappat någon tiondel eller någon hundradel av sina internationella exportandelar just nu. Det är väl betingat av att våra stora tunga exportmarknadsprodukter för tillfället lever i en ganska däven försäljaratmosfär. Det här får ju jämna ut sig i det längre loppet. Man skall inte göra någon stor sak av det. Jag har aldrig gjort någon stor sak av det de år då vi har ökat någon tiondels procent, och jag tror det är klokt av herr Burenstam Linder att inte försöka göra någon stor sak av vad som händer just i år. Det har sina naturliga förklaringar.

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 13 tillstyrker bl.a. bemyndigande för regeringen att besluta om vissa byggnadsarbeten för statlig förvaltning. Det handlar i stort sett om anslag och höjda anslag för kostnaderna för utflyttningen av statliga verk. Moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet har inte motsatt sig detta bemyndigande men vill i ett särskilt yttrande dra uppmärksamheten till ett viktigt krav som har nära samband med anslagsmedgivandet. Vi har vid en mängd tillfällen kritiserat den form för decentralisering av statlig verksamhet som den pågående utflyttningen utgör. Vi godkände den s.k. etapp I med hänsyn till det angelägna i att en decentralisering påbörjades men framförde också stark kritik mot den bristfälliga utredningen och den bristande hänsynen till berörd personal. Vår kritik kan sammanfattas så, att enligt vår mening vi i första hand skall decentralisera beslut och inte verk, funktioner och inte institutioner. Vi sade nej till etapp 2, eftersom underlaget och formerna även denna gång föreföll godtyckliga och eftersom ingenting gjorts för att finna andra former för en önskad decentralisering och hänsynen till berörd personal fortfarande var bristfällig. Härtill kom att konsekvenserna av den inledda etapp 1 gav anledning till oro. Vi efterlyste då — och har även gjort det många gånger senare — en samlad redovisning av kostnaderna. Exemplen på dramatiska fördyringar har varit många. Ett ganska aktuellt sådant exempel är veterinärmedicinska anstaltens utflyttning till Uppsala, som lär medföra en ökning av lokalkostnaderna från 2 till 17 milj.kr. Herr talman! Det är inte min avsikt att ta upp en debatt om utflyttningen när det är rena konsekvensbeslut vi behandlar och när ingen reservation föreligger, men det är inte rimligt att vi aldrig får en samlad redovisning av kostnaderna för utlokaliseringen utan endast ständiga

Herr talman! När vi i våras behandlade regeringens energiproposition anvisade riksdagen för energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet 326 milj.kr. Centern hade då och har i än högre grad i dag en i förhållande till regeringen betydligt högre ambitionsnivå.

Bostadsstyrelsen ansåg även att anslagsbehovet för det då aktuella budgetåret var betydligt högre än vad regeringen i sin proposition föreslog. Vi menade i det sammanhanget även att nedgången i nyproduktionen hade skapat ett utrymme för en sådan satsning både finansiellt och personellt. Vi gör samma bedömning i dag, bara med den skillnaden att vi gör den på ett så mycket bättre underlag. Den ökade efterfrågan på energisparstöd som vi förutsatte i våras har nu verifierats, och detta har skett efter endast tre månader av det nya budgetåret. Ökningen av antalet lägenheter i de ansökningar som ligger inne hos bostadsstyrelsen har varit kraftig under de tre månaderna juli, augusti och september. I september fanns hela 95 000 lägenheter i ärendebalansen. Ändå hade man under de gångna tre månaderna hunnit med att bevilja stöd till inte mindre än 45 000 lägenheter. Trots detta hade ärendebalansen ökat med ca 7000 lägenheter. Ökningen ter sig ännu mer drastisk, om man ser på halvårsperioden mars-september 1975; under den tiden har ärendebalansen nämligen precis fördubblats. Kommer den tendensen att stå sig, vilket det i dag inte finns något som talar emot, kommer regeringens nu föreslagna ram att visa sig helt otillräcklig. Det är rimligt att anta att kostnaden per lägenhet inte kommer att hålla sig på den nuvarande nivån. Den kommer att stiga, och har väl till dags dato redan stigit. Mot den bakgrunden får man se förslaget i centermotionen om en total ram på 650 milj.kr. som realistiskt tilltagen. I sammanhanget bör man beakta att då har ingen upptrappning av denna verksamhet skett. Ingen uppsökande verksamhet och ingen speciellt intensifierad information har förekommit. Däremot föreslår nu centern i sin motion att man skall intensifiera denna verksamhet. Vi föreslår även att man skall överväga en ökning av beloppen för bidrag och lån för varje enskild lägenhet. Vidare bör man märka att i centermotionens anslagsram ingår även lokalerna hos kommuner och landsting med ca 100 milj.kr. Det finns verkligen anledning att räkna med att vi här får en markant ökning av efterfrågan. Vi kan nu förutsätta att kommunerna kommer att ställa större anspråk på denna budgetram sedan man haft kännedom om låneoch bidragsmöjligheten under budgetarbetet i kommunerna. Jag tror att det är motiverat att anta att man i 1976 års budgetar ute i kommunerna har anslagit pengar för sysselsättningsbefrämjande åtgärder, varvid man har räknat med dessa bidragspengar. Därför kommer en nedgång i sysselsättningen — en nedgång som många befarar — att ställa ökade anspråk på medel ur denna ram. En utveckling av låneoch bidragsgivningen som jag här har beskrivit gör att vi nu är ännu mer styrkta i vår uppfattning att en kraftigare satsning inom denna sektor av energisparandet är en av de bästa åtgärderna för att nå en varaktig energibesparing. Att vi dessutom kan räkna med en säker sysselsättningseffekt inom såväl byggandet som byggmaterielindustrin försämrar på inget sätt argumentens styrka. Nu har regeringen delvis kommit till samma slutsats som vi i centermotionen och föreslår en påspädning av denna anslagsram med 150 milj.kr. Vi anser dock att en kraftigare satsning behövs och föreslår nu ytterligare 246 milj.kr. för att på det sättet nå upp till samma anslagsram som vi hade i vårt yrkande vid vårriksdagen. Det finns ytterligare ett skäl att anföra. I finansutskottets betänkande nr 16 om den ekonomiska politiken, som vi nyss har behandlat, har vi enats om ett uttalande som innebär att skulle expansiva finanspolitiska åtgärder få någon större omfattning och gå utöver vad som erfordras för energibesparande åtgärder, så krävs nya inkomstkällor eller åtstramning av kreditpolitiken. Därmed har man sagt att dessa åtgärder i bostadsbeståndet inte har samma negativa effekt på utrikesbalansen som andra expansiva åtgärder på andra områden med samma syfte. Satsar vi på energibesparande åtgärder får vi en sysselsättningseffekt med ett minimum av icke önskade bieffekter. Herr talman! Med anledning av det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 1 a och 2. Däri innefattas även bifall i avsedd del till reservation 1b.

Herr talman! Det finns flera skäl för att anslå pengar till energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet. Ett är att vi har all anledning att spara på energi. Oljeköpen tär hårt på vår kassa och är en avgörande orsak till vår negativa betalningsbalans. Ett annat skäl är att vi under de närmaste åren för att uppehålla den fulla sysselsättningen måste satsa på konsumtion med litet importinnehåll. Investeringar i bostadsbeståndet för att minska energianvändningen har denna verkan. Enligt nu kända siffror kommer den totala energiförbrukningen i hushållen att öka i år. Detta är oroande. På olika sätt är vi tvingade att pressa ner ökningstakten. Folkpartiet har i sin energipolitik starkt betonat att sparsamhet är absolut nödvändig. Till utskottets betänkande har fogats en bilaga. I denna finns siffersammanställningar. De visar stor uppslutning kring den här typen av åtgärder. I slutet på september i år förelåg ca 95 000 ansökningar. Här finns en god utgångspunkt för sparsamhet. Regeringens förslag om ökning av det statliga stödet med 150 milj.kr. är bra.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

Herr talman! Vad beträffar den del av det föreliggande betänkandet som avser vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet har, som redan nämnts här, regeringen föreslagit att ramen skall vidgas med 150 milj.kr. utöver de 300 milj.kr. som riksdagen anvisade i våras. Häremot ställs yrkanden i reservationen 1 a från centern om vidgning av ramen med 397 milj.kr., varav ytterligare 350 milj.kr. avser åtgärder inom bostadsbeståndet — inkl. kommuner och landsting — och 46 milj.kr. till energibesparande åtgärder beträffande statliga lokaler, allmänna samlingslokaler och prototypoch demonstrationsverksamhet. I reservationen 1b från folkpartiet yrkas att ramen för åtgärderna inom bostadsbeståndet skall vidgas med 350 milj.kr. jämfört med det förslag som vi diskuterade i våras. Slutligen har i reservationen 2 från centern och folkpartiet gemensamt tagits upp inriktningen av de energibesparande åtgärderna. Den ökning av ramen som behandlas i reservationen 1a — centerreservationen — är en direkt uppföljning av centerreservationen till civilutskottets betänkande nr 28 i våras, som vi behandlade så sent som i slutet av mars månad. I debatten då framhöll talesmän för utskottsmajoriteten att vi fick vänta och se huruvida ytterligare tillskott för att täcka efterfrågan på medel behövdes och att man — om så var fallet — kunde förutsätta att regeringen skulle återkomma till frågan i samband med behandlingen av tilläggsbudgeten. Nu har vi alltså fått regeringens förslag om medel för energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet, ett förslag som med hänsyn till antalet förväntade och inneliggande ansökningar enligt den uppfattning, som vi inom utskottsmajoriteten redovisar i betänkandet, väl motsvarar behovet. Vid behandlingen av frågan i våras erfor vi som sitter i utskottet att den nuvarande organisationen är avpassad för att under ett budgetår klara av att behandla ansökningar av ungefär den storleksordning som genom den av regeringen föreslagna vidgningen nu blivit aktuell, dvs. 450 milj.kr. . En ram av den storleksordning för åtgärder i bostadsbeståndet som föreslås i reservationen 1 a — 650 milj.kr. — måste anses orealistiskt och får närmast betecknas som överbudspolitik. Utan närmare motivering anförs i reservationen att 95 000 inneliggande ansökningar skulle kräva ett påslag av 200 milj.kr. utöver regeringens av utskottets majoritet godtagna förslag. Hur litet kontakt centerreservationen har med verkligheten framgår klart om man — utan att alltför detaljerat gå in på statistiken — studerar de till betänkandet fogade uppgifterna om lånoch bidragsgivningens hittillsvarande omfattning under budgetåret. Lånen och bidragen under budgetårets tre första månader uppgår till ca 55 milj.kr.

Herr talman! Någon lång sakdebatt behöver knappast föras i dag, eftersom vi hade en debatt i dessa frågor så sent som i maj månad. Jag har här gått igenom vad som föreslås i reservationen 1 a rörande energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet. Jag har också gått igenom folkpartireservationen 1 b, som från delvis andra utgångspunkter kommer fram till samma förslag rörande bostäderna. I reservationen 1a yrkas också, som jag inledningsvis nämnde, en vidgning av delramarna utöver vad som sägs i vårt förslag när det gäller statliga lokaler, samlingslokaler och lokaler för prototypoch demonstrationsverksamhet. Utskottet finner det dock inte i dag erforderligt att öka dessa delramar inom tilläggsbudgetens ram. I reservationen 2 vill centerpartiets och folkpartiets reservanter ge regeringen till känna att den uppsökande verksamheten när det gäller de energibesparande åtgärderna bör vidgas samt att det bör undersökas om gränserna för lån och bidrag, 4 000 resp. 2000 kr., kan behöva höjas.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
Herr talman! Herr Jadestig sade att det i och för sig stora antalet inneliggande ansökningar, 95 000, inte motiverar den höjning som vi har föreslagit i reservationen 1 a. Ja, om man ser det isolerat till dessa 95 000, så har herr Jadestig rätt. Men herr Jadestig och jag kan väl vara överens om att det under de återstående tre fjärdedelarna av budgetåret bör komma in ytterligare ansökningar. Som jag sade i mitt tidigare anförande är ju tendensen ökande. Vi har därför att emotse ett mycket stort medelsbehov. Så några ord om de ramar, som jag inte berörde i mitt anförande men som herr Jadestig tog upp. I fråga om anslaget till energibesparande åtgärder för allmänna samlingslokaler har vi en liknande effekt som när det gäller de kommunala lokalerna, nämligen att man inte har hunnit initiera några åtgärder. Här planeras och initieras åtgärderna genom och i samverkan med de tre riksorganisationerna för samlingslokaler. Denna anslagsram är tämligen ny. Man har ännu inte hunnit med i planeringen. Man styrks i denna uppfattning av erfarenheterna från det ordinarie upprustningsbidraget, där åtgången inte heller var särskilt stor under det första året. Men som alla vet har det blivit en avsevärd ändring härvidlag under senaste tiden. Vad gäller kommunala lokaler kan jag inte underlåta att som en illustration till vad åtgärder av detta slag kan ge nämna något om vad jag läste i en tidning om Sundsvalls sjukhus. Genom att initiera ett nytt system för ventilation och värme sparar man där 7 000 kubikmeter olja, vilket översatt till begripligare språk är detsamma som en höjning av rumstemperaturen med tre grader i hela Sundsvalls kommun. Jag tycker att det ger vid handen att det finns all anledning att satsa på dessa åtgärder. Vad slutligen angår höjningen av beloppen per lägenhet har utskottet inte funnit anledning till någon sådan höjning, och det kan ju diskuteras. Bara kostnadsstegringen borde väl motivera en höjning. Vi från centern anser att det behövs en bättre stimulanseffekt, och då är ju också detta en väg att gå.
Herr talman! I många brevlådor har det under den senaste tiden dumpit ned en broschyr från något som kallas Bygginfo. I den försöker man intressera människor för att spara energi i sina villor och fastigheter. Broschyren har mötts av mycket stort intresse. Man har redan fått mycket folk till olika informationsträffar. Det har anslagits en hel del pengar till informationsinsatser för att fästa uppmärksamheten på den stora åtgången av energi. Det är naturligt om det också ger resultat. Intresset tyder enligt min uppfattning på att behovet av sådana anslag som vi nu diskuterar kommer att öka. Herr talman! Den som vill spara energi, den som vill minska oljeförbrukningen, och på det sättet angripa underskottet i vår handelsbalans, den som vill försöka öka sysselsättningen genom att satsa på byggarbeten, vilket inte på något sätt påverkar vår import, den bedriver en god ekonomisk politik. Det är ingen överbudspolitik.
Herr talman! Intresset av att spara energi ligger oss alla här i kammaren varmt om hjärtat. Vad debatten rimligen borde gälla är huruvida de penningmedel som nu föreslås kan beräknas räcka till eller ej. Med de erfarenheter och det statistiska underlag som vi f.n. har att utgå ifrån anser utskottsmajoriteten att 450 milj.kr. bör räcka till. Men liksom föregående år följer vi naturligtvis utvecklingen med uppmärksamhet. Visar det sig att intresset av att spara energi i dessa former ökar, ligger det naturligtvis i allas vårt intresse att också se till att de ekonomiska resurserna härför kommer fram. Därom behöver det inte råda någon tvekan.
Herr talman! Det sista vill jag gärna ta till intäkt för att vi är överens om behovet och tydligen också om medlen; det är bara fråga om när vi skall anslå medlen. Herr Jadestigs senaste uttalande måste innebära att det bara är att återkomma vid nästa tillfälle budgeten kompletteras. Det tackar jag för.
Herr talman! Att bara tillämpa ett överbudssystem — man slänger fram ett bud på ett par hundra miljoner mer och säger att det är den rätta siffran — ger inte det underlag som behövs för en riktig bedömning.

Herr talman! Betänkandet nr 19 från socialförsäkringsutskottet behandlar motioner om pensionärernas levnadsstandard. Betänkandet är kortfattat. Det är på tre sidor — ja, egentligen bara på två sidor eftersom den reservation vi blivit nödgade att avge med hänsyn till behandlingen av motion nr 100 upptar den tredje sidan. Men omfånget av utskottsbetänkandet är inte på något sätt avgörande för ärendets betydelse — tvärtom. Det gäller här en fråga av utomordentligt stor betydelse för landets alla pensionärer. I motionen 100 hemställer vi att riksdagen beslutar att ”hos regeringen anhålla om en undersökning av folkpensionärernas konsumtionsmönster och förslag till åtgärder, som kan erfordras för att infria riksdagens löften till pensionärerna om standardhöjning och värdesäkra pensioner”. Det är en viktig fråga som varit föremål för behandling sedan lång tid tillbaka. Redan år 1969 beställde dåvarande andra lagutskottet en uhdersökning för att finna vägar för att standardsäkra pensionerna inom den allmänna pensioneringens ram. Den år 1970 tillsatta pensionsålderskommittén, som numera heter pensionskommittén, utreder även frågan om standardsäkring av pensionerna. Utredningen skall enligt sina direktiv ”undersöka behovet av och möjligheterna att med hänsyn till inkomstutvecklingen och omfattningen av de resurser som kan ställas till förfogande förstärka de garantier rörande pensionsnivån som följer av nu gällande bestämmelser”. Utredningen tillsattes 1970. I dag är det den 10 december 1975, alltså drygt fem år sedan utredningen tillsattes. Jag förutsätter liksom utskottet att utredningen kommer att ta upp frågan om en standardsäkring till behandling, och det är bra att så sker. Men vad som med utskottets skrivning är ovisst är när det kommer att ske. Det är av den anledningen vi från centern tillsammans med repre sentanter för folkpartiet och moderaterna fått lov att foga en reservation till utskottets betänkande. Vi begär en snabbundersökning av folkpensionärernas situation med hänsyn till prisstegringarna och den inflation som är rådande i detta land och som har diskuterats här på förmiddagen i samband med finansutskottets betänkande nr 16. Av detta betänkande framgår att prisstegringarna på två år rör sig om ungefär 20 96. Vilka drabbas av dessa kostnadsstegringar? Jo, framför allt de lägre inkomsttagarna och pensionärerna — folkpensionärerna men även övriga pensionärer — eftersom de har den minsta bärkraften och motståndskraften när det gäller de våldsamma prisstegringar som vi har fått uppleva under de gångna åren och som man väntar också under 1976. Många pensionärer har uttalat sina bekymmer. Jag har kontakt med dessa grupper, och så fort man träffar någon pensionär ställs frågan: Nu när allting blir dyrare och dyrare, skall inte också vi pensionärer få del av den inkomsthöjning och standardhöjning som andra får? Man svarar att problemet är löst genom anknytningen till basbeloppet, genom pensionstillägg osv. Då invänder pensionärerna: Visst får vi förbättringar, men är ni inte medvetna om hur fort priserna stiger? När man upprepade gånger ställts inför dessa resonemang, finns det anledning att fråga sig: Hur ser det ut i realiteten? Det är bakgrunden till vårt motionsyrkande. Under höstens remissdebatt tog herr Fälldin upp detta problem till behandling och förklarade att en snabbundersökning måste göras. Är utvecklingen ofördelaktig för pensionärerna skall det rättas till. Vi måste självfallet infria de löften som givits till pensionärerna. Det är också anledningen till motionen 100, vari vi har tagit upp dessa frågor. Allting blir dyrare. De som har tilläggspensioner av olika slag får uppleva att förmånerna trappas av och att skatterna slår hårt. Skatterna tar så mycket att många säger: När jag har betalt skatter och hyra, har jag betydligt mindre kvar än grannen bredvid, som bara har folkpension och bostadstillägg att leva på. Inflationen verkar även på andra sätt. Många av dessa människor har upplevt det gamla samhället, där man sparade någon krona för att ha den såsom säkerhet på ålderns dar eller för att man då skulle kosta på sig något extra. Man ville känna trygghet över huvud taget. Det sparkapitalet har ständigt minskat i värde. 10 procents inflation på ett år innebär att den tusenlapp man hade på banken hastigt och lustigt är värd 900 kr. när året är slut. Vid nästa års slut är den värd 800 kr. Är det rimligt att pensionärerna skall finna sig i den situationen? De har sparat på ett bankkonto eller på en livförsäkring. När de sedan skall njuta frukterna av sitt sparande, får de uppleva att pengarna blivit ingenting värda praktiskt taget. Visst har man fått det bättre. Men dessa grupper undrar och det är en motiverad oro: Vart tar det vägen med dessa väldiga prisstegringar? Min granne, som är pensionär och ensamstående, frågade mig: Är du medveten om vilket konsumtionsmönster vi pensionärer har? Jag måste köpa konserver och bröd samt färdiglagad mat. Är man en bra bit över 70 år, är det inte så lätt att laga mat själv. Detta fördyrar levnadskostnaderna. Även denna del behöver belysas, när man ser på pensionärernas konsumtionsmönster. Det finns en lång rad andra frågor. Nu nalkas vi årets slut med julen, vilket innebär julglädje för många. Min granne säger att han skall prenumerera på tidningar för han är intresserad av att läsa. Tidningar är inte någon lyx. Han behöver ortstidningen, som kostar 138 kr. för nästa år. Så skulle jag gärna vilja ha min länstidning, för jag har ju en del kontakter i norra Dalarna också. Den kostar 280 kronor. Och jag borde egentligen ha en rikstidning. Den kostar 319 kronor. Det blir 737 kronor för de tre tidningar som jag skulle vilja ha. Jag kan hålla med den här pensionären om att tre tidningar egentligen inte är någon lyx. Men, säger han, det finns ingen möjlighet för mig att hålla alla de här tidningarna. Jag får lov att välja, för det är ju inte bara dessa fasta kostnader jag har. Telefonkostnaderna stiger. Jag skriver inte så många brev längre, men portot stiger också, och det stiger fort. Jag har en TV-apparat, säger han, och den krånglar emellanåt; jag har ju haft den några år. Varje gång den skall på service kostar det mycket pengar och mer och mer för varje gång. TV-reparatören skall åka ut eller också skall jag frakta in apparaten. Det måste ändå vara riktigt och rimligt att människor som sitter i sin ensamhet får ha sin TV-apparat. Och betalar man TV-licensen så vill man att apparaten skall fungera. Vattnet stiger i pris, elkraften stiger i pris — jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Jag måste gå till doktorn ibland, säger pensionären. Ni genomförde en fin reform för några år sedan. Ett läkarbesök kostade 7 kr. då. Den 1 januari 1976 lär det skola kosta 15 kr. — är det riktigt det? Ja visst, riksdagen har beslutat det. Förut fick jag resebidrag, säger han vidare. Jag betalade 6 kr. då, men nu måste jag betala 8 kr. Jag behöver medicin också. Förut kostade den 15 kr. varje gång — resten betalas ju över försäkringen — men nu skall jag betala 20 kr. Pensionärer är ofta stora konsumenter av medicin, och den kostar pengar. Det här är bakgrunden till att jag har sagt mig: Det finns verkligen anledning att titta på pensionärernas situation i dag med hänsyn till deras konsumtionsmönster, med hänsyn till de våldsamma prisstegringarna, med hänsyn till hur de upplever sin situation över huvud taget. Finns det fog för deras påpekande — och det tror jag att det gör — då måste vi se till att snabbt få fram en kartläggning av detta, så att vi kan lösa in de växlar vi har ställt ut på att pensionärerna skall få sin rätt tillgodosedd. Det är vad vi har sagt från vårt håll när vi har väckt den motion som ligger till grund för reservationen. Sammantaget sett är det här ert ärende som brådskar. Utskottet vill hänvisa motionen till den sittande pensionskommittén, som haft frågan till behandling i drygt fem år. Låt mig säga att ingen pensionär kan vänta på en fortsatt utredning när ingen vet någonting om när resultatet kommer på bordet, när inflationen fortgår, när priserna stiger. Vad vi behöver är en snabb kartläggning av läget för att komma fram till ett resultat. Pensionärerna, som har lagt grunden till dagens samhälle, skall inte bära en otillbörligt stor del av bördorna för de prisstegringar som vi upplever i dag. Tvärtom är det ett samfällt ansvar för oss att se till att de verkligen får bibehålla sin konsumtionsstandard, att de får den rättvisa som de kan kräva med hänsyn till de växlar som riksdagen har ställt ut. Herr talman! Detta är bakgrunden till vår motion, till det anförande jag har hållit här och till den reservation som fogats till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Jag kunde nöja mig med att instämma i vad herr Carlsson i Vikmanshyttan har anfört, men jag skall ändå säga några ord. Med anledning av vad som har förevarit kan jag fatta mig relativt kort. Jag har också mött de problem som herr Carlsson talat om. Jag har hört hur pensionärerna upplever sin situation med prishöjningar och ökade utgifter i olika sammanhang, hur inflationen tär på eventuellt sparkapital, osv. Vi menar från folkpartiets sida att det är angeläget att följa utvecklingen mycket noga och att se till att det skapas rättvisa för pensionärerna. Vi har därför i en motion, nr 102 av herr Helén m.fl., hemställt att riksdagen hos regeringen begär en översyn av metoden för indexreglering av folkpensionen. Det finns enligt motionärerna — reservanterna har slutit upp bakom dem -— anledning att anta att konsumentprisindex inte på ett riktigt sätt speglar det konsumtionsmönster som gäller för det stora flertalet pensionärer. Mot bakgrund av de senaste årens kraftiga prishöjningar är det motiverat med en noggrann kartläggning av folkpensionärernas konsumtionsmönster i syfte att möjliggöra att riksdagens löften till pensionärerna om standardhöjning och värdesäkra pensioner infrias. Utskottsmajoriteten anser att pensionerna är värdesäkrade genom att de är anknutna till basbeloppet. Men utskottet bortser då ifrån att man vid beräkningen av det allmänna prisläget utgår från konsumentprisindex, som inte utan vidare enligt vår mening kan tillämpas på pensionärernas situation. talade om — en förutsättningslös översyn av standardsäkringen inom den allmänna pensioneringen. I uppdraget till den år 1970 tillsatta pensionsålderskommittén, numera pensionskommittén, ingår även frågan om standardsäkring av pensionerna. Det är vi också ense om, men det är en sak. Vad folkpartiet begär i sin motion och centerpartiet i sin är någonting därutöver. Vi begär en kartläggning av pensionärernas konsumtionsmönster som utgångspunkt för en bedömning av sättet att värdesäkra pensioner och pensionstillskott. Det är mycket möjligt att de komponenter som ingår i konsumentprisindex avviker från de flesta äldre människors konsumtionsmönster, och det är det som bör undersökas. Vi har i motionen angivit exempel på kostnader som vi räknar med är lägre i äldre människors hushåll än för genomsnittet, men det finns annat som kräver större kostnader och det anser vi bör undersökas. Nu föreslår utskottet att motionerna i motsvarande delar skall överlämnas till pensionskommittén, och det är gott och väl. Det är ett steg i rätt riktning, och det finns anledning att hälsa den framgången med tillfredsställelse. Men enligt vår mening är det inte nog. Det innebär såvitt jag förstår inga som helst direktiv till pensionskommittén. Utredningen har enligt sina direktiv bl.a. att undersöka behovet av och möjligheterna att med hänsyn till inkomstutvecklingen och omfattningen av de resurser som kan ställas till förfogande förstärka gällande garantier rörande pensionsnivån. Det är ett bestämt och begränsat uppdrag. Självklart är det en mycket viktig uppgift, men den berör såvitt jag förstår inte den fråga som vi har tagit upp i motionen och som reservationen handlar om. Den kartläggning vi begär är ju någonting annat. Vi finner det synnerligen önskvärt att pensionärerna får en korrekt och rättvis behandling. Det bör inte förvåna någon att vi från folkpartiets sida är angelägna om att få den fråga som vi tagit upp i motionen behandlad utan onödig tidsutdräkt. Jag vill stryka under vad herr Carlsson i Vikmanshyttan sade på den punkten. Vi förutsätter att en framställning till regeringen om en undersökning av folkpensionärernas konsumtionsmönster gör det möjligt att få detta spörsmål behandlat utan onödig tidsutdräkt. Syftet är ju att möjliggöra att riksdagens löften till pensionärerna om standardhöjning och värdesäkring av pensionerna infrias. Det är ingalunda första gången som vi från folkpartiets sida tar upp frågor av detta slag. Jag behöver bara påminna om folkpartiets och Bertil Ohlins kamp för en värdesäkring av folkpensionerna som ledde till 1950 års beslut om indexreglering av folkpensionerna och året efter till att indextillägget förbättras månadsvis. Jag nämner detta bara som exempel på folkpartiets omsorg om de äldre. Vi är beredda att gå vidare på den vägen. Reservationen i dag är ett bevis för att vi menar allvar. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan började sitt anförande med att beklaga att utskottsbetänkandet var så kortfattat. Detta skulle eventuellt tyda på bristande intresse för frågan. Eftersom jag står på utskottsmajoritetens sida, vill jag säga att en anledning till att betänkandet blev kortfattat vara att motionerna tillstyrktes. F. ö. är det så i utskottet att vi brukar ha en kortfattad debatt, där vi lägger fram våra synpunkter, och därefter går vi till beslut. Vi brukar inte direkt förlänga debatterna utan vi brukar säga att vi skall spara argumenten till kammaren, men ändå ha en presentation av förslagen. Men det må jag säga till herr Carlsson och de andra ledamöter som står på denna reservation att det var ingen kort presentation av reservationsförslaget utan den var kortkort. Det förekom alltså ingen presentation alls i utskottet av reservanternas förslag. Vad det handlar om i dag är demagogi. Man har ju lärt sig att det skall vira demagogi med i spe.et, men att den demagogin kunde bli så grov anade jag inte, inte ens efter fem år i denna församling. Man målar upp en bild, där de borgerliga partierna står emot socialdemokraterna och vpk när det gäller pensionärernas levnadsstandard, och man försöker göra den bilden till sanning. Hur går man till väga? Jag har under de här åren i utskottet lärt mig att socialförsäkringsfrågor är svåra. Men de blir inte enklare att förstå efter herr Carlssons inlägg, där han talar om att pensionärernas standardhöjning är försäkrad via basbeloppets höjning. Det är nämligen två vitt skilda saker. Basbeloppet och dess höjning är till för att man skall tillförsäkra pensionärerna bibehållen standard. Om man vill höja pensionärernas standard, måste man vidta andra åtgärder. Jag kan väl vara överens med herr Carlsson om att detta är en viktig fråga. Men det finns verkligen inget borgerligt monopol på uppfattningen att den frågan är viktig. I själva verket är det så att herr Carlsson och hans medreservanter, och f. ö. även socialdemokraterna, år efter år har avstyrkt vpk:s förslag om en höjning av pensionstillskotten. En snabbare höjning av pensionstillskotten skulle verkligen innebära en standardhöjning. Socialdemokraterna har sagt att denna fråga skall utredas av pensionskommittén. Vi tycker att det är otillräckligt, och vi återkommer med våra krav om en snabbare höjning av pensionstillskotten. Men vi är ensamma om det kravet. Ni har, herr Carlsson i Vikmanshyttan och herr Westberg i Ljusdal, år efter år röstat mot våra förslag om en höjning av folkpensionärernas standard. Och så står ni här i dag och försöker framstå som de enda talesmännen för ett bibehållande och eventuell höjning av folkpensionärernas standard. Ett grepp till i herr Carlssons argumentation måste jag ta upp. Han säger att skatterna slår hårt. Han påstår t.o.m. att den folkpensionär som har extrainkomster utöver pensionen får mindre kvar än den som lever enbart på pensionen. Vem som helst som är matematiskt kunnig kan räkna ut att detta naturligtvis är fel. Men jag förstår vad det handlar om. Herr Carlsson har här hamnat på gamla borgerliga krav, framför allt moderatkrav som gått ut på att få folkpensionen skattefri för att höginkomsttagarna skall få mera kvar. Dessutom har moderaternas våldsamma kamp för pensionärerna huvudsakligen gått ut på att man skall ha lägre avgifter till olika pensioneringssystem. Så kan man kort sammanfatta moderaternas insatser när det gäller pensionärerna. Inflationen, som herr Carlsson i Vikmanshyttan och herr Westberg i Ljusdal talar om, är ett gissel. Man vill undersöka pensionärernas konsumtionsmönster. Jag skall vara vänlig och förutsätta att man härvid tänker på de pensionärer som lever enbart på pensionen. Såvitt jag förstår används folkpensionen i huvudsak till mat, kläder och den hyreskostnad som kommunen inte står för. Om man vill gynna pensionärerna och se till att det som de konsumerar får lägre priser än annat behövs det konkreta åtgärder.

Vad är skillnaden mellan reservationen och utskottsmajoritetens förslag? Om man säger att skillnaden är hårfin har man nästan tagit till i överkant. Utskottsmajoriteten vill hänskjuta dessa frågor till pensionskommittén. Visst har jag mer än en gång hängt upp mig på att riksdagen ofta gömmer sig bakom utredningar som är tillsatta eller skall tillsättas. Men om man i detta fall tillsätter en ny utredning eller vad man nu gör — det framgår inte riktigt klart vad reservanterna i det avseendet vill — så kan det rimligtvis inte gå fortare än om frågorna hänskjuts till den sittande pensionskommittén. Jag har inte så mycket kommenterat det anförande som herr Westberg i Ljusdal höll. Han ägnade sig åt att läsa innantill i motioner, och det är väl inget fel i det. Jag måste säga att jag blev så berörd av att den här frågan kom upp på det här sättet att jag inte förmådde skriva ett anförande, utan jag ville höra vad motionärerna syftade till och egentligen hade att komma med. Jag tar inte i om jag säger att det inte var någonting! Herr Westberg i Ljusdal målar upp folkpartiets enorma kamp för folkpensionärernas standard och säger att folkpartiet gång efter gång har gjort insatser för att standardsäkra folkpensionerna osv. Han säger också att det inte är första gången folkpartiet framför detta krav. Då vill jag säga att det är inte heller första året folkpartiet och centerpartiet har röstat ned vpk:s förslag om höjda pensionstillskott. Herr Westberg slutar med att säga ungefär så här: Vi i folkpartiet och våra medreservanter menar allvar.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

Herr talman! Snabba prisstegringar slår, som vi alla vet, ganska ojämt på olika skikt i befolkningen. Somliga kan rent av tjäna på dem. En del, som har starka organisationer och skickliga förhandlare bakom sig, kan hålla sig någorlunda skadeslösa. Andra, som inte har någon stark förhandlingsberättigad organisation att lita till, förlorar i allmänhet på snabba prisstegringar. Dit hör bl.a. småsparare, pensionärer och liknande grupper. I det långa loppet är prisstegringarna, den s.k. inflationen, en styggelse för alla — det vet vi. Därför måste inflationen i första hand bekämpas om vi skall klara pensionärernas standardtrygghet. Pensionärerna tillhör den grupp som inte har förhandlingsrätt. Men i stället har riksdagen beslutat att folkpensionen skall vara både inflationsskyddad, genom att den har knutits till basbeloppet, och standardskyddad, genom att folkpensionärerna har fått en garanti för att deras folkpension skall hänga med i den allmänna standardökningen. Det här är bra, och alltihop i linje med moderata samlingspartiets uppfattning. Men, herr talman, allteftersom åren går blir ATP-delen av folkpensionärernas inkomst en allt större del. Och ATP är bara värdesäkrad. ATP är däremot inte garanterad att hänga med i den allmänna standardutvecklingen. Det sista sitter som bekant pensionskommittén och funderar över. Det är bra, och vi väntar med intresse på de förslag som så småningom skall komma från den kommittén. Men det finns, ärade kammarledamöter, en kombination av negativa skatteeffekter och samtidigt minskade bidrag vid en inkomstökning för en pensionär som är mycket besvärande. Det vore verkligen intressant att få veta hur detta slagit på pensionärernas konsumtionsförmåga. Det vore särskilt intressant att få veta om höjningar folkpensionen eller ATP eller andra inkomstökningar för folkpensionärerna också har gett en rimlig höjning av konsumtionsförmågan. Vi i moderata samlingspartiet betvivlar detta, och pensionskommittén har inte, vad jag vet, till uppgift att studera just denna för pensionärerna så viktiga fråga. Hur ser det ut för pensionärerna? Ja, jag skall ge ett exempel. En ensam folkpensionär får från den 1 januari 1976 i folkpension och pensionstillskott 11 252 kr. Denna inkomst är skattefri. Han kan dessutom tjäna 2 000 kr. under ett år utan att det kommunala bostadstillägget minskar. Men han får bara tjäna 1 500 kr. om året, om det inte skall få inverkan på skatten. Tjänar pensionären 2 000 kr. minskar alltså inte det kommunala bostadstillägget, men han får skatta för de 500 kronorna. För enkelhetens skull kan vi bortse från den här lilla skatten på de 500 kronorna. Men vad händer, herr talman, om denne pensionär skulle få ett arbete som ger en extra slant, eller om han har en hygglig ATP vid sidan av folkpensionen, eller om folkpensionen skulle få en standardhöjning? Kort sagt: Vad händer om pensionären skulle få en större inkomst än de skattefria 13 252 kronorna? Jo, herr talman, om den här pensionären skulle få en inkomstförbättring på låt oss säga 1 000 kr. under ett år, då drabbas han av vanlig inkomstskatt på de 1 000 kronorna, som i lägsta skiktet — det vet vi alla — är 33 96. Sedan minskas hans kommunala bostadstillägg med en tredjedel av de 1 000 kronorna, alltså en ytterligare skatteeffekt på 33 1/3 26. Sedan drabbas han av skatt på en del av det extra skattefria avdrag som pensionärer har. Detta ger ytterligare 11 96 i skatt på de 1000 kronorna. Det är alltså 77 1/3 926 som försvinner av en vanlig pensionärs extrainkomst på 1000 kr. Drygt 200 kr. får pensionären behålla. Men det har kanske varit en prisökning på 10 26 under året; det är därför folkpensionen har stigit. Har folkpensionärerna då fått någon ökad konsumtionsförmåga efter en inkomstökning? Det är detta som vore intressant att få veta, och pensionskommittén sysslar inte med just den problematiken. För att ge just pensionärer med små extrainkomster, herr Olsson i Stockholm, en bättre ställning har vi i moderata samlingspartiet föreslagit att själva folkpensionen alltid skulle vara skattefri. Det klarar inte marginaleffekterna men dessa flyttas uppåt i inkomstskikt där de bättre kan bäras än i det lägsta skiktet. Skattefri folkpension gynnar alltså pensionärer med små inkomster, herr Olsson i Stockholm. Herr Olsson skall inte tala om demagogi. Att något är snett är uppenbart. Vårt parti är väl inte ensamt om att få ta emot mängder av brev från pensionärer som inte förstår varför det skall vara på det här sättet. Vi vill alltså veta vad som har hänt med konsumtionsförmågan hos folkpensionärerna, särskilt om den har ökat i samband med att de fått en inkomstförbättring. Vi tvivlar nämligen på att de skulle ha fått en sådan konsumtionsökning. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag skall förvåna herr Ringaby med att ge honom rätt i att pensionärernas marginalskatter i och för sig är ett problem som borde tas upp, men det är ju inte det som vi har att behandla nu. Det är ganska symtomatiskt att herr Ringaby koncentrerar hela sitt anförande till marginalskatterna. Det är det som det handlar om. Det enda som intresserar herr Ringaby är att höginkomsttagare skall få större förmåner. Han bryr sig i själva verket inte om hur de pensionärer som enbart lever på folkpensionen har det. Jag räknade inte meningarna, men det var väl högst två i herr Ringabys anförande som handlade om betänkandet och reservationen. Han sade på slutet att han och hans parti anser att pensionärernas konsumtionsmönster och konsumtionsförmåga skall undersökas. Jag undrar om jag var ensam om att tycka att det var ett påhäng på ett anförande, som i huvudsak handlade om marginalskatter, dvs. ett helt annat problem - i och för sig angeläget.
Herr talman! Herr Olsson i Stockholm tycks inte ha fattat vad det är fråga om. Först och främst talade jag inte bara om marginalskatterna utan också om bortfallna bidrag, herr Olsson. Det gäller alltså en dubbeleffekt. Om denna dubbeleffekt blir detsamma som en marginalskatt på 77 96 för en vanlig pensionär med 14 000 kr. i inkomst, trodde jag att vi skulle få helhjärtat stöd av vpk när vi protesterar mot det, inte närmast snubbor för att vi talar om skatter för denna grupp. Pensionärernas möjligheter att konsumera hänger ihop med vad de får kvar efter det att skatten är dragen och det kommunala bostadstillägget har reducerats.
Herr talman! Beträffande min eventuella fattningsförmåga vill jag bara hänvisa till utskottsbetänkandet. Det handlar definitivt inte om marginaleffekter och bortfallna bidrag. Jag sade att den frågan är angelägen och bör undersökas. Det är bara det att den inte tas upp i det betänkande som vi nu behandlar, herr Ringaby. Det går väl bra att komma igen med den i andra sammanhang. Men en undersökning av pensionärernas konsumtionsmönster är ett helt annat spörsmål, och jag tycker att vi skall diskutera en fråga i taget.
Herr talman! Pensionärernas konsumtionsförmåga kan icke behandlas här i kammaren utan att man också kommer in på deras bidrag och skatter.

Herr talman! Jag vill inledningsvis säga att det var fullständigt omöjligt att som utskottets talesman i detta ärende förbereda något anförande. Liksom herr Olsson i Stockholm tyckte jag att det var angeläget att få lyssna på vad som skulle komma att anföras under debatten med tanke på dels de magra motionerna, dels föga givande inlägg i utskottet. Efter att ha lyssnat på anförandena från den borgerliga sidan förstår jag, att man där har inlett 1976 års valrörelse när det gäller pensionärerna. Det är närmast detta det handlar om. Mot den bakgrunden är det intressant att läsa motionerna och reservationen. Det förtjänar kanske också nämnas att moderata samlingspartiet inte hade avgivit någon motion i dessa frågor, som för herr Ringaby har blivit så angelägna att det nu inte bara gäller standardsänkningen och värdesänkningen av pensionsbeloppen utan även skattefrågorna. Det fanns sålunda ingen motion i ärendet från moderata samlingspartiet, men man har i stället anslutit sig till två ganska olika motioner, nämligen dels en från centern, dels en från folkpartiet, och skrivit ihop sig med dessa två partier i reservationen till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19. Vad är det då som begärs i dessa motioner? I centerns motion sägs det att man vill ha en noggrann undersökning om hur det förhåller sig med folkpensionärernas konsumtionsmönster. Man menar att om det skulle visa sig att pensionärerna inte har fått den beräknade kompensationen, måste de tillförsäkras en motsvarande förbättring. Man ber därför om en undersökning och om att få förslag till åtgärder. Folkpartiet resonerar litet annorlunda. Där talar man om att det är sannolikt att de komponenter som ingår i pensionärernas konsumtionsmönster kan vara olika, beroende på att kostnader för bostad, kläder, bilinnehav etc. kan vara lägre i äldre människors hushåll än i genomsnittet av hushåll. Eftersom vi vet att det finns mycket olika konsumtionsmönster just bland pensionärerna, kan det kanske faktiskt snarare bli så, att pensionärerna har nytta av att man bedömer dessa faktorer när man skall ta hänsyn till höjningen av konsumtionsprisindex. Det är inte uteslutet att det skulle kunna vara till nackdel för dem om man bara skulle utgå från den begränsade gruppens konsumtionsmönster. Herr Carlsson i Vikmanshyttan sade att han kände sig nödgad att lämna en reservation, men herr Carlsson var i stället otroligt orolig för att hemställan i utskottets betänkande helt och hållet skulle gå ut på tillstyrkan —- då hade nämligen detta spel inte kunnat föras här i dag! Herr Olsson i Stockholm sade att skillnaden mellan vad utskottet anför och vad som sägs i reservationen är hårfin. Ja, egentligen finns det ingen skillnad alls, men jag vill ändå ropa hurra för den lilla skillnaden, så att vi kunnat få den här debatten. Vi talar i betänkandet om att vi har f. d. pensionsålderskommittén, dvs. den nuvarande pensionskommittén, som herr Carlsson beskriver så, att den skulle ha suttit i fem år utan att egentligen ha gjort någonting. Den har dock under denna period kommit med förslag om sänkt pensionsålder, rörlig pensionsålder, höjning av basbeloppet för både ensamstående pensionärer och pensionärspar, höjning av pensionstillskottet samt dubbla pensionstillskott för förtidspensionärer och för yngre pensionärer som aldrig kommer in i ATP systemet. Kommittén har också att se över värdesäkringen när det gäller ATP, och även denna del förutsätter utskottet är en naturlig arbetsuppgift för pensionskommittén. Nu säger man att man vill att regeringen skall föreslå att en ny utredning tillsätts. Herr Westberg i Ljusdal underströk särskilt vikten av att så skedde. Men i utbildningsdebatten i går stod representanter för folkpartiet upp och sade, att här tillsätter man bara utredningar för att försena och fördröja ärenden! Gäller det inte pensionärer? Är det bara när det gäller utbildning? Pensionskommittén har erfarenhet av dessa frågor. Ser man efter vilka ledamöter som ingår i denna kommitté, finner man ett så känt namn från centerpartiet som Alvar Andersson i Knäred, som jag måste säga att jag själv, och flera med mig, bedömer som centerpartiets allra bäste expert på socialförsäkringsfrågor. Vi har Ingemar Mundebo från folkpartiet, vi har Carl Göran Regnéll från moderaterna och vi har Göran Karlsson i Huskvarna från socialdemokraterna. Visst har de arbetat intensivt under fem år, och visst har de erfarenheter av att klara av sådana problem! Herr Carlsson i Vikmanshyttan utmålar — i känd stil, det måste jag få lov att säga — att här ökar priserna för reparation av TV-apparater, här ökar telefonkostnader, portokostnader osv. Ja, herr Carlsson, det är just det som påverkar konsumentprisindex! Det är sådana ökningar som gör att då konsumentprisindex ökar med tre enheter ökar basbeloppet, och detta får direkt genomslagskraft på pensionerna. Herr Carlsson i Vikmanshyttan talar om att en stackars pensionär inte har råd att hålla sig med tre dagliga tidningar — det blir en kostnad på 737 kr. om året — och bedömer det som ytterst beklämmande. Det kanske det är, herr Carlsson, men hur många barnfamiljer och andra i vårt land håller sig med tre dagliga tidningar? Sverige är det enda land i världen — det tycker jag förtjänar att sägas — där pensionärerna får omedelbar kompensation när konsumentprisindex stiger. Påverkar indexhöjningen basbeloppet, slår det genast igenom på pensionen. Var hittar ni det någon annanstans? Är det så för låglönegrupperna här i Sverige? Nej, de kanske har en tvåårig avtalsuppgörelse och får under ganska lång tid leva med de låga lönerna och de högre priserna till dess att en ny avtalsrörelse kommer till stånd — och då pekar man på att de får så mycket pengar på en gång. För att fullständiga bilden litet grand, herr Carlsson, när det gäller de pensionärer som inte skulle ha fått någon kompensation, kanske jag skall tala om något av vad som har hänt. Folkpensionens årsbelopp i november 1975 var 9 215 kr. ; herr Ringaby påpekade mycket riktigt att det den 1 januari 1976 blir 11 252 kr. Det beloppet är skattefritt. Herr Ringaby glömde att säga att det kommunala bostadstillägget, som kommer ovanpå pensionen, också är skattefritt. Det kommunala bostadstillägget gled herrarna snabbt över, men det är en ganska intressant fråga. Man behöver inte politisera när det gäller bostadstillägget; man kan hämta statistiken på riksförsäkringsverket, och då kan man avläsa det kommunala bostadstilläggets storlek i kommuner med olika majoriteter. Det är en sak att stå här i talarstolen och tala om hur välvillig man är till landets folkpensionärer och en annan sak att i praktisk politisk handling på hemmaplan genomföra de goda intentioner man har. Halland är ett län som är centerpartiets fäste, och centern dominerar också pressen; Hallands Nyheter är numera inköpt av centerpartiet. Där skulle man verkligen i praktisk handling kunna visa vad man vill göra för pensionärerna, inte bara när det gäller de kommunala bostadstilläggen utan även i fråga om pensionärshem, färdtjänst, vårdmöjligheter för äldre människor osv. Jag skall gärna medge att det finns brister över hela landet på de områdena, men bristerna är mera påtagliga i Halland än på andra ställen. Jag skulle vilja rekommendera de centerpartister som inte känner Halland att se närmare på det länet, där centern med över vägande majoritet skulle ha kunnat visa vad man vill i praktisk politik men inte har gjort det, trots att Halland under lång tid hade en mycket hög landstingsskatt i förhållande till övriga landsting runt omkring. Jag återgår till vad som har hänt. I januari 1975 höjdes folkpensionerna från 90 till 95 96 av basbeloppet för ensamstående och från 140 till 155 96 av basbeloppet för pensionärspar. Den 1 juli kom en basbeloppshöjning, och då blev det ytterligare 452 kr. för ensamstående och givetvis en ökning också för pensionärspar; jag skall inte dra alla belopp, för det blir för mycket siffror. Basbeloppet höjdes återigen i oktober med 348 kr. för ensamstående och ett uppräknat belopp för makar. Detta innebär att pensionen under ett år höjdes med 1 532 kr. för ensamstående och 3 269 kr. för makar, vilket betyder en ökning med 15,8 96 resp. 20,6 96. Vi kan ju titta på hur mycket av dessa höjningar som är kompensation för inflationen — dvs. en direkt standardsäkring av pensionen — och hur mycket som även för pensionärer innebär en reallöneökning. Då ser vi att ca 8 26 för den ensamstående och mellan 7 och 7,8 96 för pensionärsparen är en direkt höjning av pensionen. Var kan vi finna liknande inom avtalsområdet? Nu står inte jag och säger att pensionärerna inte skall kunna få det bättre. Det är inte det saken gäller. Jag vill här bevisa fakta, för jag tycker att ni driver ett spel som är djupt ohederligt, inte minst genom att ni går ut och säger detta till pensionärerna. Värnar man nu så om gamla människor, bör man väl vara angelägen om att ge dem rak och framför allt saklig upplysning. Herr Westberg i Ljusdal åberopade också i sammanhanget herr Bertil Ohlin och vad han hade gjort i dessa frågor. Ja, det skulle dra alldeles för långt ut på tiden om jag skulle bli så historisk att jag skulle åberopa ointresset för allmän tjänstepensionering och det spel som drevs beträffande pension åt de grupper som inte hade ett öre när de gick ifrån ett långvarigt, hårt arbete. Herr Ringaby möter ofta pensionärer. Jag är beklämd över att de sämst ställda pensionärerna i vårt land vänder sig till herr Ringaby, och jag hoppas att fler med mig är det. Vad har de att hämta hos moderata samlingspartiet? Jag skulle vilja rekommendera pensionärerna att i det fallet tänka sig för. När herr Ringaby pläderar för att pensionens grundbelopp skall vara skattefritt, så förstår jag att pensionärerna tycker att det låter bestickande. Men jag träffar också pensionärer. Hur underligt det än låter, herr Ringaby, gör jag det faktiskt rätt ofta, och det gäller stora grupper — Metalls, Byggnads och Handels pensionärer till antal av bortåt tusen åt gången nere i Göteborg. Jag åker runt på varven och träffar dem som snart går i pension. De börjar mer och mer förstå det spel ni driver, och de säger till mig: Hoppas att du, så länge du orkar agera politiskt, slår tillbaka detta spel att grundbeloppet skall vara skattefritt. Behöver vi inte pengarna bättre till andra reformer än att låta höginkomsttagarna — för det finns ju faktiskt sådana också bland pensionärerna — få ett skatteavdrag som är högre än grundpensionen? Det finns många exempel på att det skulle slå på det sättet. Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19 skriver vi: ”Utskottet förutsätter att kommittén vid fullgörandet av detta utredningsuppdrag” — det gäller standardsäkring av pensionerna —- ”kommer att belysa de aktualiserade frågorna. Det bör i sammanhanget erinras om” — och här kommer något som jag tycker är intressant och som ingen här har berört — ”att basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring också används för beräkning av förmåner inom flera andra bidragssystem, bl.a. bidragsförskott, underhållsbidrag, studiestöd och socialhjälp.” Får jag fråga: Är det meningen att vi bara skall se på konsumtionsmönstret och vanorna för pensionärer? Deras pension är ju knuten till basbeloppet. Skall vi se på konsumtionsmönstret för dem som uppbär kommunal socialhjälp för att se om det är riktigt? Skall vi se på konsumtionsmönstret för dem som studerar för att se om det skall ändras på något sätt — och för dem som uppbär bidragsförskott? Eller skall det enligt känt mönster vara lappverk, som det så ofta är när ni kommer med förslag om förändringar och förbättringar? Helhetssynen skulle vi rekommendera, inte minst för pensionärernas skull. Ryckigheten är påtaglig. Herr talman! Jag har en känsla av att hela denna debatt egentligen skulle ha varit onödig. Var, herr Carlsson i Vikmanshyttan, står det i reservationen att den nya utredning som ni vill ha tillsatt skall arbeta snabbt? Hela herr Carlssons anförande andades att vi måste få dessa frågor avgjorda snabbt. En snabb genomgång kunde inte pensionskommittén åstadkomma. Icke med ett ord har ni i reservationen nämnt att det skall ske snabbt, skyndsamt eller med förtur, utan det är bara en ny utredning som ni begär. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 19.

Herr talman! Fru Håvik sade att politik för en del tydligen är ett spel. Det är möjligt, fru Håvik. Men för mig är det en realitet hur de människor har det som vi representerar och vilkas talan vi för i detta hus. Detta att politik är ett spel har jag hört många gånger när vi har sysslat med just socialförsäkringsfrågor. Sänkt pensionsålder har vi fått kämpa för under hela 1960-talet och fram till beslutet år 1974. Vi får en sänkning först in på 1976. Det är en fråga som man har skjutit framför sig. Om det varit möjligt hade man säkerligen inte gjort någonting för att klara det till den 1 juli 1976 heller, men man vågade inte från socialdemokraterna möta valmanskåren en gång till utan att ha löst frågan om sänkt pensionsålder. Det har emellertid också av socialdemokraterna och inte minst av fru Håvik kallats för ett spel, när vi från centern fört debatterna om sänkning av pensionsåldern och angelägenheten av att ta hänsyn till de människor, som burit upp det här samhället och som på många sätt ändå har varit satta på undantag. Både fru Håvik och herr Olsson i Stockholm sade att de inte kom förberedda till den här debatten. De visste inte vad den skulle röra sig om. Ja, det fanns ju motioner. Men jag kan förstå att man är dåligt förberedd när man som fru Håvik här blandar samman uppgifter om skatter, som tas ut på landstingssidan, med kommunal verksamhet etc. Och då man försöker göra gällande att socialdemokratiskt styrda kommuner skulle ha betydligt högre bostadstillägg än borgerligt styrda kommuner, så tror jag fru Håvik skall vara försiktig med den uppgiften. Det finns många exempel från olika håll här i landet som visar hur det varierar och att det skett väsentliga höjningar också sedan de ”borgerliga” tagit över majoriteten i kommunerna. Jag menar alltså att vi skall vara försiktiga med att försöka debattera på det sättet. Får jag bara kort säga till fru Håvik, att jag hoppas verkligen att kommunerna över lag skall få sådana ekonomiska möjligheter att man kan ge tillräckliga bostadstillägg överallt. Men det är litet skillnad mellan kommuner där man har 15 26 pensionärer och kommuner där man har 30 96 pensionärer. Det är detta som gör att kommunernas ekonomiska förutsättningar är så olika. Nej, fru Håvik och herr Olsson i Stockholm, jag har i det här ärendet fört fram verkligheten i debatten — hur vardagslivets folk, hur pensionärerna upplever sin situation i dag. Detta är vad jag har redovisat i kammaren med det sakmaterial som har lagts fram av mig och som gjort att jag sagt: Låt oss få en snabbundersökning som visar hur konsumtionsmönstret ser ut! Låt oss snabbt få en bild av hur prisstegringarna verkar för dessa människor, så att vi, om det erfordras, omedelbart kan gå in och göra de förbättringar som man har ställt i utsikt. Detta är inget spel. Det är en verklighet som berör många människor i detta land. Rättvisa, rättfärdighet och social medkänsla, det är inget spel för mig, fru Håvik. Jag måste bestämt tillbakavisa sådana påståenden. Herr Olssons i Stockholm artigheter mot mig skall jag helt gå förbi. Men man ställer här från majoritetens sida frågan: Vad är det för skillnad mellan pensionskommitténs uppdrag och det som vi föreslår? Skillnaden är den att pensionsutredningen har arbetat med detta material i många år. Man vet inte när utredningen blir färdig med sitt arbete. Vad vi föreslår är en snabbundersökning, och det gör vi med hänsyn till de starka prisstegringar som vi har haft. Vi vill snabbt ha ett material på bordet, så att vi eventuellt kan justera den eftersläpning som pensionerna har varit utsatta för. Märkvärdigare är det inte. Vi vill se till att pensionärernas standard inte urholkas som en följd av prisstegringarna. Sedan sade herr Olsson i Stockholm att jag gjorde gällande att man behandlade pensionärerna olika. Ja, det är tyvärr så. Jag har upprepade gånger mött änkepensionärer, som på grund av avtrappningen av förmånerna och därför att skatterna slår så hårt har hamnat i den situationen att de har det sämre ställt än andra. Det är den realiteten jag har upplevt. Jag har i denna diskussion redovisat hur pensionärerna i min egen bygd upplever vardagen och hur många pensionärer här i landet upplever de bekymmer som de ständiga prisstegringarna för med sig. Jag påstår att pensionärerna har bättre kännedom om verkligheten än fru Håvik, som i dag talar för utskottet. Och fru Håviks många ord ändrar inte min uppfattning, utan jag anser som sagt att vad vi behöver är en snabb undersökning av pensionärernas situation. Fru Håviks inlägg har inte på någon punkt givit mig anledning ändra på vad jag anförde i mitt inledningsanförande. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan sade att han skulle gå förbi mina artigheter, och det var ju lätt eftersom det inte fanns några sådana i mitt inlägg. Men jag skall gärna bidra med en artighet nu och säga att jag har en viss aktning för herr Carlsson och hans insatser för sänkt pensionsålder och förtidspensionering, där vi har haft en hel del diskussioner hit och dit och även lyckats genomföra reformer. Om det sedan i slutändan inte blev så att vi kunde ta åt oss hela äran, så gjorde vi nog ändå en hel del i förarbetet. För att sedan fortsätta med artigheterna kan jag också säga att när herr Carlsson beskriver pensionärernas situation, så är den beskrivningen alldeles riktig. Jag kan gärna överta det sagda och stå för det också. Jag tror att många av kammarens ledamöter skulle kunna göra det, även om de inte har någon granne som är pensionär utan träffar pensionärer på annat sätt. Men — och nu slutar artigheterna, herr Carlsson! — när det gäller den fråga som vi nu diskuterar så är det ren och skär demagogi som ni från centern och de andra borgerliga partierna sysslar med. Herr Carlsson vet ju mycket väl att exempelvis herr Ringaby och hans partikamrater inte på något sätt är ense med oss andra om att standardsäkra förmånerna för pensionärerna ordentligt, främst då för dem som endast eller i huvudsak lever på sin folkpension. Och det finns flera sätt att förbättra pensionärernas situation. Jag har nämnt dem en gång tidigare: prisstopp och borttagande av moms på maten. Men om det nu av olika skäl tar emot, så inbjuder jag härmed herr Carlsson och hans parti plus övriga borgerliga partier — och för all del även socialdemokraterna! — till att bifalla vpk:s årligen återkommande motioner om höjda pensionstillskott.
Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan anmärkte på att jag använde uttrycket ett politiskt spel. Ja, jag vidhåller att detta är ett politiskt spel. Vidare sade herr Carlsson att detta är en realitet. Ja, men agera då på sådant sätt, herr Carlsson, att ni väcker respekt i denna fråga och så att vi tar det som en realitet! Men här har ni i en reservation lierat er med ett parti som ni vet inte har samma sociala ambition som ni själv. Ty den elogen vill jag i varje fall ge herr Carlsson att han har ett äkta patos när han talar i dessa frågor. Herr Carlsson i Vikmanshyttan upprepade nu i sitt inlägg — jag återkommer till detta — att centern vill ha en snabb utredning, en snabb översyn av dessa frågor. Det står ingenting om det i centerns motion; det finns inte heller nämnt i reservationen. Jag skall väl, herr Carlsson i Vikmanshyttan, inte behöva läsa upp hela reservationen för att det klart skall framgå att ordet snabb inte är med. Jag förutsätter att herr Carlsson är hederlig på denna punkt och klart medger att det inte står någonting om det; det är ett uttryck som herr Carlsson använt i sina inlägg, men det finns inte skrivet. Jag sade häromdagen i en debatt att herr Carlsson har ett utomordentligt socialt patos, men herr Carlsson har fortfarande inte — låt mig upprepa det — copyright på det sociala ansvaret.

Herr talman! Fru Håvik har lätt för att betygsätta andra människor och partier. Jag tycker att vi kan avstå från det. Vi kan resonera om den fråga det gäller utan att utfärda några betyg. Såväl fru Håvik som herr Olsson i Stockholm säger att det har varit omöjligt att förbereda sig för den här debatten. De har kommit hit i dag och lyssnat och sedan bestämt sig för vad de skulle säga. Jag har svårt att förstå det. Det borde ha varit ganska enkelt att i motionerna och reservationen läsa sig till vad det handlar om. Vad det gäller är ingenting märkvärdigt. Vi vill bara att man skall kartlägga pensionärernas konsumtionsmönster. Är det svårt att fatta? Jag kan inte förstå det. Herr Olsson i Stockholm hade fattat det — det begrep jag av hans inlägg. Men han vände det till demagogi. Att framställa en önskan om att pensionärernas konsumtionsmönster skall kartläggas är alltså enligt hans mening demagogi. Jag har ibland funderat över vad demagogi är — det används i så olika sammanhang. Men nu har vi fått veta det: Det är alltså att framställa ett sådant här förslag. Det är demagogi. Att jag inte delar den meningen bör stå klart för alla som nu finns här i kammaren och för dem som eventuellt lyssnar vid sina högtalare. Det bör också stå klart för er alla att jag har svårt att finna mig i att det kallas för spel när man vill värna om pensionärernas konsumtionsmöjligheter. Att kalla det för spel anser jag vara orättfärdigt. Det kanske är mycket sagt, men jag tvekar inte ett ögonblick att beteckna det så. Det är inget spel. Det är ett djupt engagemang, fru Håvik, som jag i många år i olika sammanhang har försökt ge uttryck för här i kammaren. Därför blir jag upprörd, när man tar till sådana grepp i en debatt som handlar om en mycket klart markerad sak — alla borde förstå vad det är fråga om. Fru Håvik säger att vi föreslår att det skall tillsättas en ny utredning och att det inte kan gå fortare då än om pensionskommittén får ta hand om saken. Vem har föreslagit att det skall tillsättas en ny utredning? Står det i reservationen eller någon annanstans? Vi begär att riksdagen hemställer hos regeringen att frågan skall undersökas. Och det är väl ingenting som hindrar, fru Håvik, att pensionskommittén får tilläggsdirektiv, enligt vilka den åläggs att göra en sådan undersökning. Och kom inte och säg att den redan har sådana direktiv, för det har den inte. Jag har tidigare redogjort för vad som ingår i dess direktiv, och det behöver jag inte upprepa nu. Om den får sådana direktiv kan man hoppas att den sätter i gång med en sådan undersökning antingen själv eller genom sina medarbetare — den har tillgång till expertis — och relativt snart får fram detta material. Men det måste från något håll sägas ifrån att det skall ske, och vi har alltså krävt att riksdagen skall säga ut att regeringen bör beställa en sådan undersökning t.ex. i form av tilläggsdirektiv. Sedan går fru Håvik över till att tala om kommunalpolitik, och det står ju henne fritt. Men jag har svårt att förstå att vi skall diskutera detta i dag — i dag är det en mycket begränsad fråga det gäller men en, som vi ser det, viktig fråga. Vi bör kanske också undersöka konsumtionsmönstret för andra grupper, säger fru Håvik. Ja, motionera gärna om det, men ärendet i dag gäller pensionärernas konsumtionsmönster. Det är detta som vi diskuterar nu och som vi begär skall undersökas. Jag tror att vi alla förstår, att det kan vara angeläget att göra en sådan här undersökning och se vart den leder. Fru Håvik insinuerar att den kan leda till en försämring för pensionärerna. Den frågan är i dag öppen, och därför bör vi undersöka den. Jag kan lugna fru Håvik med att i ett land där man sedan många år har haft socialdemokratiskt styre har man på försök infört ett särskilt index för pensionärer. Jag tänker på Nya Zeeland. Är det möjligt där, borde det inte vara omöjligt här — vi klarar ju det mesta här i Sverige. Åtminstone bör vi kunna kosta på oss den här undersökningen. Jag tror att det är en rättvisefråga och en angelägenhet, som vi alla skulle kunna samlas kring.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal säger att han länge har funderat över vad demagogi är, varefter han ger en eminent lektion i just det ämnet. Jag skall klara ut den här saken för herr Westberg, eftersom han tycks ha problem med den. Ingenting skiljer utskottsmajoritetens skrivning och reservationen — i varje fall ingenting som jag kan begripa, och jag tror inte att jag är ensam om den svårigheten. Motionerna är tillstyrkta, och majoriteten föreslår att de skickas vidare till pensionskommittén. Så ligger det till. När herr Westberg går upp och säger att man vill få en undersökning av konsumtionsmönstret och indirekt menar att utskottsmajoriteten inte vill det, är det demagogi. Hela utskottet vill nämligen undersöka pensionärernas konsumtionsmönster. Det är ett faktum. När man försöker förvränga det och säger att det bara är reservanterna som vill få undersökningen till stånd är det demagogi. Det finns också andra sätt att vara demagogisk på, men detta är ett typexempel. Jag vill sluta med att fråga herr Westberg: Vad är skillnaden mellan utskottsmajoritetens skrivning, där man tillstyrker motionerna, och reservationen?